Herr talman! Både herr Karlsson i Huskvarna och herr Carlshamre hänvisade till familjepolitiska kommitténs betänkande, och herr Karlsson sade också att vi fattade ett visst beslut i höstas och att det kanske är litet för tidigt att ändra på det nu. Men, herr Karlsson, gjorde vi inte den lärdomen i höstas att om någonting är angeläget, behöver man inte invänta pågående utredningar, utan då kan man bryta ut det och snabbehandla det? Den snabbehandling vi här föreslår är ett intet mot den snabbehandling som man utsatte familjepolitiska kommittén för i höstas, när man begärde PM i frågor som kommittén inte ens hade tagit ställning till. Kommitténs ställningstagande lär vi nu snart få se, och man skulle då kunna ta hänsyn till det vid utarbetande av en proposition till höstriksdagen. Det är nu — efter vad som hände i höstas — helt klarlagt att gäller det något angeläget, så behöver man inte invänta utredningar. Om man skyller på pågående utredningar, så är det därför att man anser att önskemålet inte är angeläget. I och med att ni hänvisar till utredningen är det också sagt att ni trots allt inte tycker att det här är särskilt angeläget. Herr Karlsson i Huskvarna underströk också med stor skärpa att alla partier i socialutskottet utom folkpartiet varit ense om denna hänvisning till utredningen. Ja, jag tror att det är alldeles riktigt; folkpartiet bedömer det här som angelägnare än andra gör. Vi anser inte att vissa problem för myndigheterna — det kan i och för sig vara riktigt att vårt förslag medför ett visst arbete med att ändra på procentsatserna — får väga tyngre än angelägenheten av att göra det mera lönande för vanliga familjer att arbeta. Det är inget konstigt med det. Vissa partier tycker att vissa saker är angelägna, andra partier tycker att andra saker är angelägna. Det här tycker vi är viktigt, och därför har vi blivit ensamma om reservationen. Herr Karlsson invänder att det lönar sig för alla att arbeta. Det verkar som om han inte hört finansministerns senaste uttalanden. Problemet är inte att man inte får lön. Men om man befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation, med höga matpriser och alla andra priser som vi inte skall glömma bort, så är det för många familjer svårt att förbättra sin situation genom en egen arbetsinsats. Det är detta som är problemet. Om herr Karlsson inte tror på mig och inte har lyssnat på herr Sträng, så kan han kanske tala med den ombudsman i Göteborg som har skrivit till regeringen och partistyrelsen om att det inte går att förklara ute på arbetsplatserna varför en familjeförsörjare som tjänar drygt 30 000 kronor om året får mindre över efter en löneförhöjning. Herr Karlsson sade att jag inte hade kunnat drömma om att skattepropositionen skulle framläggas dagen efter det att vi hade avgivit reservationen. Nej, om man skulle döma av vad regeringen hade sagt tidigare — bl.a. av vad familjeministern sade förra gången vi diskuterade detta — fanns det ingen anledning förvänta något sådant. Vi välkomnar sinnesändringen. Det är synd att den inte har avsatt några praktiska resultat — det hade varit bättre. Men vad skall man säga om herr Karlsson, som inte ens lyckats hänga med i ändringen av attityd, utan fortfarande säger att det lönar sig att arbeta och att detta inte är något problem? Jag hoppas på att herr Karlsson så småningom upptäcker de problem som bl.a. ombudsmannen från Göteborg talar om. Eftersom vi har familjeministern här skulle jag vilja fråga om fru Odhnoff har upptäckt de här problemen och om vi ändå inte, trots att denna motion nu avslås, till hösten kan få ett förslag om ändring av reglerna för inkomstprövning av bostadstilläggen för barnfamiljer. Finns det några utsikter till det? Har familjeministern upptäckt marginalbelastningsproblemet?
Herr talman! Jag står för vad jag sade, nämligen att det lönar sig att arbeta. Det utesluter naturligtvis inte att det finns olika bedömningar av skatteförhållandena. Jag har ingen annan bedömning än finansministern att många människor finner det besvärligt att komma ut med skatterna, men det är ju inte det diskussionen gäller. Diskussionen gäller i första hand en teknisk omläggning av bostadstilläggen. Jag kan inte ge den här reservationen en bättre beteckning än vad herr Carlshamre gjorde: den är ett slags okynnesreservation. Eftersom vi tog reglerna i höstas och nya regler med nödvändighet måste komma sedan familjepolitiska kommittén blivit färdig, kan det inte vara av avgörande betydelse för de grupper, som herr Romanus kämpar för att hjälpa, om detta genomföres snabbare än inom ett halvår eller nio månader, som det kan röra sig om. Folkpartiet bedömer den här frågan annorlunda än vi andra, säger herr Romanus. Det är möjligt att folkpartiet gör det, men det innebär inte att vi andra inte skulle vilja ta hänsyn till barnfamiljerna. Men vi tar också hänsyn till det praktiska arbete som måste bedrivas av myndigheter och andra för att man skall kunna administrera detta. Så säger herr Romanus att om det är något angeläget så kan man snabbehandla frågorna, och han drar paralleller med vad som skedde i höstas när vi beslöt oss för de nya bostadstilläggen. Jag vill fråga om herr Romanus nu framhärdar i att det var fel att snabbehandla frågan den gången? Eller var det inte riktigt att vi hjälpte de barnfamiljer som hade det besvärligt så att de fr.o.m. den 1 april har fått mycket kraftigt höjda bostadstillägg? Tycker herr Romanus att det var en felaktig väg vi valde? I så fall kan han då argumentera på det sätt som han gjorde? Herr Romanus säger också att den här ombudsmannen i Göteborgs arbetarkommun har åstadkommit skatteomläggningar. Ja, jag tror inte att det har med den ombudsmannens arbete att göra — det må ha stått i någon tidning — utan det sammanhänger med att vi väl alla vet hur skatteskalor och annat slår. Jag vill också säga till herr Romanus, att diskussionen om den tekniska omläggningen inte i första hand rör sig om familjer med inkomster omkring 30 000 kronor. Det berör dem till väldigt liten del. Herr talman! Jag vidhåller förslaget om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag känner för en gångs skull ingen frestelse alls att blanda mig i grälet mellan herr Romanus och herr Karlsson i Huskvarna om marginaleffekters allmänna otrevlighet och den bristande lönsamheten i att arbeta. För mig är detta mest en teknisk och metodisk fråga. Men det är en sak som kanske bör klargöras. Om det hade varit så att man i stället för det beslut vi nu skall fatta om några minuter kunde ha fattat ett annat, mera slutgiltigt beslut och inte ett provisorium för ett år, då kunde det ha varit vettigt att överväga att eventuellt uppskjuta detta en tid. Men så är det inte. Ingen av oss kan med säkerhet säga vilken dag höstriksdagen kan fatta beslut om nya inkomstprövningsregler, men låt oss gissa på någon gång i mitten på november eller så. Jag vill inte påstå att någonting är helt omöjligt att klara för en administration. Men det kan i varje fall inte vara lämpligt och det kan inte vara lätt att just under den tid då man håller på att pröva hundratusentals ansökningar om bostadstillägg för nästa år behöva ta itu med ett helt nytt regelsystem för inkomstprövningen. Även om man skulle instämma i önskemålet om en reform beslutad i höst, måste vi alltså ändå i dag besluta om provisoriska regler att gälla under år 1973. Då skulle vi alltså få en serie av tre beslut under loppet av ett år, vilket jag fortfarande tycker är ganska meningslöst. Det är inte så alldeles lätt att bryta ut frågan heller, därför att frågan om inkomstprövning av bostadstilläggen hänger samman med rätt mycket annat, t.ex. med hur man konstruerar en normaltaxa för daghemsavgifter och åtskilligt därtill, vilket gör att den knappast kan eller bör behandlas helt separat utan i ett något större sammanhang. Till sist, herr Romanus, tror jag inte att detta är en fråga om angelägenhetsgradering. Jag har till min glädje noterat att såvitt jag vet alla partier är ense om att anse det som en angelägen uppgift att få ett smidigare och med mindre marginaleffekter behäftat system för inkomstgradering av bostadstilläggen till barnfamiljer. Det är en metodfråga som skiljer oss åt och frågan om huruvida det är praktiskt att fatta tre beslut under ett år eller om man skall försöka nöja sig med två.
Herr talman! Herr Romanus har ett par gånger ställt frågor till mig. Om herr Romanus hade tagit sig tid att läsa propositionen hade dessa frågor varit onödiga, men till tjänst för herr Romanus skall jag citera ett litet stycke ur propositionen. Där har jag anfört: ”Vad jag här förordat innebär inte något slutgiltigt ställningstagande till vilket inkomstbegrepp som bäst ger uttryck för familjernas behov av ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg. Som jag nämnt pågår en översyn av inkomstprövningsreglerna inom familjepolitiska kommittén. Kommittén väntas redovisa sina förslag under första halvåret 1972. Sedan utredningens förslag remissbehandlats blir det anledning att återkomma till dessa frågor.” Jag kan tillägga att finansministern har uttryckt sig på liknande sätt när det gäller de familjepolitiska frågor som berörs i skattepropositionen.

Herr talman! Fru Odhnoff sade litet spydigt: ”Om herr Romanus hade tagit sig tid att läsa propositionen hade dessa frågor varit onödiga.” Det låter som om det vore fråga om ett mycket omfångsrikt aktstycke. Men sanningen är att den här propositionen är bland de tunnaste som den här riksdagen över huvud taget har haft att ta befattning med. Jag kan försäkra fru Odhnoff att jag har läst hela propositionen. Men man kanske ändå inte skall vara så spydig, fru Odhnoff! Finansministerns proposition och hans framträdande helt nyligen markerar en total omsvängning när det gäller attityden — inte gärningarna — i förhållande till hans tidigare inställning beträffande marginalskatteproblemen. Därför kunde man tänka sig att även fru Odhnoff hade ändrat mening på den här punkten och anser det hela så angeläget att ett förslag bör läggas fram tidigare. Det var närmast det jag avsåg, nämligen om det finns ett litet hopp även om familjeministern! Jag har visst läst det som fru Odhnoff citerade — att detta inte är någon slutlig lösning — men frågan är: Kan vi hoppas på en lösning som ger nya och bättre regler från den 1 januari 1973, eftersom den andra proposition som framlagts gäller från den dagen? Jag vill också säga till herr Carlshamre att det här är fråga om en skillnad i angelägenhetsgradering: Anser man att problemet är så stort att reglerna måste ändras redan den 1 januari 1973? Eller anser man det inte? Det är inte nödvändigt att utarbeta ett helt nytt regelsystem — det har vi inte krävt i reservationen — men det behövs sådana ändringar att marginalbelastningen blir mindre. Herr Karlsson i Huskvarna ställde en fråga till mig, som jag till slut vill besvara. Han frågade om vi anser att det var fel att man i höstas gjorde en snabbehandling av frågan om bostadstilläggen. Anser man det kan man argumentera som jag gjorde, sade herr Karlsson. Men det är precis tvärtom: Om vi accepterar att man gjorde en snabbehandling i höstas kan vi nu kräva en snabbehandling även av den här frågan. Just så förhåller det sig med vår uppfattning: Vi accepterade det som skedde i höstas, och vi kräver att marginalbelastningsproblemet löses snabbare än vad som blir fallet om man nöjer sig med den proposition vi nu behandlar.
Herr talman! Låt mig försöka förklara för herr Romanus en gång till. Det är inte en fråga om angelägenhet. Oavsett hur vi prioriterar är det nödvändigt att ändra systemet den 1 januari 1973, och det är just om det vi skall fatta beslut om någon minut. Det är dessutom nödvändigt av andra skäl att ändra reglerna, sannolikt den 1 januari 1974. Frågan gäller om det är nödvändigt att därutöver ändra systemet, förslagsvis den 1 april eller 1 juli 1973, vilket skulle kunna bli följden av ett bifall till reservationen av herrar Hyltander och Romanus. Ett beslut vid höstriksdagen finge sannolikt träda i kraft någon gång under löpande år nästa år.
Herr talman! Herr Carlshamres replik till herr Romanus kan också gälla för min del.

Herr talman! Det stora antalet motioner i trafiksäkerhetsfrågor vittnar om ett omfattande intresse för dem hos riksdagens ledamöter. Detta är också en sektor av samhällslivet som är värd stora insatser både i fråga om intresse och kostnader. Behandlingen av motionerna har i utskottet i stort sett gått i enighetens tecken. Denna enighet har bl a. tagit sig uttryck i att utskottet vill tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp, som så småningom kommer att få syssla med dessa frågor. Att trafiksäkerhetsfrågorna är ett synnerligen viktigt fält och i behov av samhällsåtgärder, vittnar den sorgliga skadeutvecklingen om; tusentals människor i Sverige utsättes årligen för trafikolyckor och därmed kroppsskador. Trafiksäkerhetsverket har nu aviserat långtgående förslag till alternativa handlingsprogram, som den av mig nyss nämnda arbetsgruppen kommer att få syssla med. Trafiksäkerhetsverket och övriga instanser som har hand om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder i landet är enligt min mening en alltför heterogen grupp, varför man skulle behöva en mera koncentrerad styrning av det hela. Även om en planeringsnämnd är tillsatt, kan det inte vara tillfredsställande att alla dessa olika organisationer och institutioner verkar var och en för sig på detta viktiga område. Här måste en mera enhetlig, övergripande organisation komma till. I den proposition, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 7, har Kungl. Maj:t begärt anslag för olika ändamål i trafiksäkerhetsfrämjande syfte, men de föreslagna anslagshöjningarna är enligt vår uppfattning alltför ringa. Det statsfinansiella läget medger dock uppenbarligen inte den kraftiga satsning man faktiskt skulle vilja ha. Vi har därför på moderat håll i våra reservationer inskränkt oss till att begära sådana omfördelningar som vi tycker är särskilt angelägna. I reservationen 1 b begär vi att den av Kungl. Maj:t och utskottsmajo riteten föreslagna anslagshöjningen om 500 000 kronor till informationsverksamheten i stället skall gå till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. År ut och år in har här många vackra ord sagts om NTF, men det är alldeles uppenbart att den resursallokering som man gör till dess förmån är otillräcklig. NTF har som organisation en mycket stark folklig förankring och bäres upp av frivilliga krafter. Det gör att denna organisation självklart är mer stimulerande och värdefull än de som arbetar på ett mera bundet sätt. Med de stigande kostnader samhället i dag uppvisar tycker man att NTF skulle få en bättre tilldelning för att över huvud taget kunna fullfölja den arbetsomfattning man hittills har haft. Vi har därför i reservationen 1 b yrkat att dessa 500 000 kronor i stället skall gå till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationen 1 b. I reservationen 2 har vi ansett att trafikövervakningen i den mån den handlägges av polisen skall få del av de ökade anslag som ges. Alla erfarenheter hittills tyder på att den övervakning som polisen gör direkt på vägar och gator är mycket mera effektiv än andra åtgärder. Polisen bör därför få ökade resurser för att vi skall få fram en säkrare trafikström på våra gator och vägar. Jag yrkar därför bifall också till reservationen 2 i utskottets betänkande nr 7. I reservationen 3 beträffande bidraget till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande framhåller vi att den begärda anslagshöjningen bör ske genom en överflyttning av 500 000 kronor från trafiksäkerhetsverkets förvaltningskostnader till föreningens verksamhet. Det är rimligt att göra denna överflyttning för att tillgodose NTF:s behov. Jag yrkar således också, herr talman, bifall till reservationen 3, under förutsättning att reservationen 1 b bifallits. I reservationen 4 har vi begärt en översyn av trafiksäkerhetsorganisationen. Anledningen till att vi begär en sådan översyn är naturligtvis den mycket splittrade bild som alla dessa organisationer som nu är verksamma inom trafiksäkerhetsarbetet här i landet visar upp. Jag vill också säga några ord om de hastighetsbegränsningar, som vi sedan några år tillbaka prövar här i landet. Jag tänker då närmast på den bashastighet, 70 km, som vi införde i fjol. Självklart är det för tidigt att i år säga att vi fått tillräcklig erfarenhet för att kunna utvärdera vad som följer av hastighetsbegränsningar, särskilt så låga bashastigheter. Vi ställer oss emellertid tvivlande till att hastighetsbegränsningen kvantitativt har den effekt som man räknade med. Den tid som har gått, i det närmaste fyra år, torde vara tillräcklig för att ge en uppfattning om vad hastighetsbegränsningarna betyder. En bashastighet på 70 km/tim är alldeles för låg. Den stör trafikrytmen på vägarna, och den minskar också trafikanternas respekt för angivna hastighetsbegränsningar. Den nonchalans man visar ute på de allmänna landsvägarna håller på att sprida sig in i tätorterna. Det är en synnerligen allvarlig konsekvens, som man kanske inte från början tänkt sig. Vi förordar därför i stället en bashastighet på 90 km/tim och att man så snart som möjligt går över till rekommenderade hastigheter. Trafikproblemet i tätorterna är enormt stort. Jag tänker inte minst på de båda grupper, barn och åldringar, som här är illa klämda. Barnen är tvungna att vistas i en trafikmiljö som de alltför litet känner till. Jag vill i det sammanhanget ge min honnör till NTF för den förnämliga Barnens trafikklubb, som NTF bedriver sedan ett par år tillbaka och med nu nära 150 000 familjemedlemmar. Jag har personlig erfarenhet av denna verksamhet och vet vilken välgörande information som där ges både till barnen, som på lek lär sig trafikföreskrifter, och för föräldrarna, som får sina kunskaper i ämnet uppfriskade. För en sådan sak borde NTF ha ytterligare anslag så att man kan fullfölja verksamheten i den ursprungligen planerade omfattningen. Jag tänker också på åldringarna som i tätorterna varje år råkar ut för ett ökande antal olyckor därför att de i motsats till vad bilisterna tror inte uppfattar och märker de faror som faktiskt finns, t.ex. vid övergångsställen. Över huvud taget måste trafikmiljön i tätorterna uppmärksammas på ett ännu mera realistiskt sätt än som hittills skett. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservationen 4.

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågorna har ju blivit ett verkligt brännande problem för samhället, och problemet hur man skall komma till rätta med dem diskuteras intensivare för varje år som går. Om man betänker att över 1 000 personer årligen omkommer på vägarna, grovt räknat 20 personer per vecka, är det ju inte att förundra sig över att denna diskussion ständigt återkommer och att den är så livlig. Trafikolycksfallsstatistiken visar skrämmande siffror. Vägtrafiken har nämligen i Sverige under 1960-talet krävt ungefär 12 000 dödsoffer och ytterligare minst 227 000 skadade. Effektiva åtgärder är naturligtvis nödvändiga för att förbättra situationen och olycksstatistiken. Så långt är väl de flesta eniga, och att det finns intresse för att åstadkomma förbättringar visar ju inte minst det antal motioner som varje år inlämnas här i riksdagen med förslag till olika åtgärder för att eliminera olycksrisker. Det sorgliga är att många av dessa åtgärder aldrig kommer till utförande på grund av bristande resurser, som det heter. Trafikolyckorna svarar ju annars för en mycket stor samhällelig kostnad, enligt vissa uppfattningar i samma storleksordning och mer än försvarskostnaderna, vilket givetvis måste tas med i bilden när man bedömer frågan om resurstilldelningen. I vilket fall som helst blir det ofta en fråga om prioritering av åtgärder, och det är naturligtvis viktigt att det sker en planering i trafiksäkerhetsarbetet. Program har ju av och till efterlysts för detta arbete, och ett sådant program presenterades också av trafiksäkerhetsverket under år 1970. Programmet skulle gälla för tiden från den 1 juli 1970 till den 30 juni 1972. Ett nytt arbetsprogram planeras för tiden efter den 30 juni 1972. Programmet är omfattande och inrymmer åtgärder med sikte både på trafiken, fordonet och vägen. Helt naturligt kan det kritiskt anföras att detta program är otillräckligt i kampen mot trafikolyckorna och att större ekonomiska resurser borde sättas in. Även om, som sagt, alla åtgärder inte kommit till utförande, är det angeläget att informationen om trafiksäkerhetsverkets verksamhet kan tränga ut till allmänheten och få genomslagskraft. Inte minst den sidan av trafiksäkerhetsarbetet torde vara viktig. Det finns skäl att anta att informationen i trafiksäkerhetsfrågor kan ha haft stor betydelse för den nedgång i dödstalet som, i varje fall i preliminära siffror, skedde för fotgängare, cyklister och mopedister under 1971. Kampanjerna i radio-TV har säkert lett till ökad uppmärksamhet t.ex. bland fotgängarna och gjort att allt fler använder reflexer. Det är därför enligt min mening av mycket stor vikt att ge trafiksäkerhetsverket de nödvändiga resurserna till information och propaganda för dess verksamhet. Trafiksäkerhetsverket anför, enligt vad som refereras i statsverkspropositionen, att den informationsverksamhet man bedriver siktar till att öka allmänhetens kunskaper om trafik och trafikregler och att ge rekommendationer om uppträdandet i trafiken. Verksamheten planeras i detalj för längre tidsperioder. Aktiviteterna följs upp genom undersökningar för att mäta effekten av dem och få underlag för det fortsatta arbetet. Informationen sprids med hjälp av massmedia samt genom kursverksamhet och via trafiksäkerhetskommittéer och organisationer m.m. Bland de högst prioriterade projekten ingår en flerårsaktion för att få till stånd en väsentlig ökning av bilbältesanvändningen, en fråga som för resten är mycket aktuell för närvarande. Bland övriga projekt kan nämnas information på arbetsplatserna samt information till invandrare och till handikappade. Totalt räknar man med ett ytterligare medelsbehov av 6 miljoner kronor för informationsverksamheten. Nu vill departementschefen emellertid endast ge 500 000 kronor ytterligare till denna verksamhet. Vi motionärer har i ypk-motionen 1211 anfört att vi anser detta vara för litet, och vi vill ge trafiksäkerhetsverket ytterligare 2,5 miljoner, vilket skulle innebära att verket här i alla fall får hälften av det man begärt. Detta yrkande återfinns nu i reservationen 1 till detta betänkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation. Vi har i motionen 1211 framfört flera olika yrkanden, som vi anser vara av betydelse i fråga om förbättring av trafiksäkerhetsarbetet. Jag skall här beröra några av dem. I samband med den svårartade tankbilsolyckan i Danmark i januari, då 20 ton flytande fenol läckte ut och förstörde vattenverket och vattentäkten i den danska byn Sommersted samt åstadkom förgiftning av människor, fåglar, fisk och kor m.m. framkom det att riskerna för liknande katastrofer även i vårt land är mycket stora. Trots att det varje år transporteras kemikalier, oljor, bensin och andra eldfarliga produkter på våra vägar, finns det inga godtagbara säkerhetsföreskrifter för dessa transporter. Av och till kan man i tidningarna läsa om olyckor och olyckstillbud vid sådana här transporter. Den 15 april kunde man i Filipstads Tidning läsa om en transport av ett insektsbekämpningsmedel, Svarin, vilket vid transporten förvarades i plastdunkar. Den jeep som transporterade giftet välte, och detta rann ut i en bäck. Med på jeepen fanns också kartonger med preparatet i pulverkoncentrat. Detta hann man bärga innan det löstes upp av vattnet. Hade kartongerna gått sönder och det koncentrerade giftet lösts upp av vattnet, kunde en katastrof av oanade mått ha inträffat, enligt uttalande av hälsovårdsinspektörer. Det aktuella insektsbekämpningsmedlet innehåller nämligen giftet lindan. I tidningarna fanns det häromdagen en notis om hur 25 ton svavelsyra rann ut när en tankbil välte utanför Helsingborg. Nu trodde man inte att olyckan skulle förorsaka några större skador. Däremot skulle en katastrof ha inträffat, om bilen slagit runt i närheten av människor eller djur. Utskottet åberopar nu i sitt betänkande att de här frågorna är under utredning och att man i maj i år väntas komma med förslag till åtgärder. Dessa skall sedan underställas riksdagen, och vi får då möjlighet att diskutera dem. Jag vill emellertid här redan nu understryka behovet av åtgärder på det här området. Vi har också i vår motion tagit upp frågorna om förbud för tung trafik under helger och veckoslut, vilket vi ansåg borde gälla hela året. De frivilliga överenskommelser som träffats om förbud under vissa helger och veckoslut, då biltrafiken varit som intensivast, har verkat positivt. Vi menade alltså att det fanns anledning att utveckla detta till ett permanent förbud. Det är ingen tvekan om att väldigt många bilförare uppfattar det som ett säkerhetsproblem med den tunga trafiken under veckosluten. Detta framgår bl.a. av den undersökning, Bilismen i samhället, som utförts av Svenska vägföreningen. Som svar på ett framfört påstående att fjärrtrafik med tunga lastbilar borde vara förbjuden under veckosluten svarade 62 procent av alla tillfrågade körkortsinnehavare, att de helt instämde i påståendet. 15 procent instämde med tvekan. På en fråga om vad som borde göras för att underlätta omkörning av lastbilar med släp anförde 43 procent att ett förbud under helger och veckoslut borde införas. Utskottet har vid sin behandling av ärendet inte velat sträcka sig så långt som till ett förbud hela året, men utskottet har framhållit det önskvärda i att frivilliga överenskommelserna utsträcks till att omfatta en större del av året. Vi har den här gången funnit oss kunna stödja detta, och jag yrkar alltså bifall till utskottets betänkande på denna punkt. Till vårt yrkande i samma motion om strängare kontroll av utländska fordon som trafikerar svenska vägar har utskottet framhållit, att utskottet förutsätter att kontrollen i fråga intensifieras i den mån förhållandena så påkallar och tillgängliga personalresurser det medger. Att förhållandena kan påkalla detta omvittnar bl.a. en undersökning som hösten 1971 under en fyraveckorsperiod gjordes på de värmländska vägarna. Det var länstrafikgruppen i Värmland och statens trafiksäkerhetsverk som gjorde denna undersökning, vilken i första hand var inriktad på den tyngre trafiken. Av 283 fordon som genomgått s.k. flygande inspektion, hade inte mindre än 160 belagts med körförbud eller fått föreläggande om kontrollbesiktning. Det var hela 57 procent av dessa bilar. Totalt hade 1 500 bilar kontrollerats. Även om vi nu inte har något yrkande utöver utskottets, förutsätter jag att frågan verkligen följs med uppmärksamhet. I vår motion pekas det också på att Sverige för närvarande har högre tillåten längd för landsvägsfordon än något annat land i Europa. Jag har för övrigt sett uppgifter om att vi är ett av de länder i världen som har de längsta fordonen. Vi tillåter en längd av 24 m mot 18 för i stort sett det övriga Europa. Det är omvittnat att detta förhållande för med sig betydande olycksfallsrisker. Enligt boken Vägen till trafiksäkerhet, av Chalmersforskarna Olov Gunnarsson och Sune Lindström är i mer än 20 procent av alla dödsolyckor lastbilar inblandade, fastän de bara utgör 6 procent av bilbeståndet. Delvis förklaras detta med att lastbilarna torde ha ett genomsnittligt högre utnyttjande. Men detta är knappast hela förklaringen, enligt bokens författare. ”Nej, fram i strålkastarljuset måste bilden av långtradarsläpen, som vikt sig tvärs över vägbanan, släpen som svänger och svajar över körfälten och sopar allt ur sin väg, de långa ”landsvägstågen” som rusar fram i hög fart och gör nästan varje försök till omkörning till ett spel med döden. Här bär myndigheterna ett ohyggligt ansvar. Av hänsyn till kommersiella intressen har man accepterat undermåliga konstruktioner och omåttliga dimensioner”, framhålles det i boken. Där pekas också på det orimliga i att ge dispens för landsvägståg på 30-35 meters längd, när man av trafiksäkerhetsskäl fört en omfattande diskussion om 24-meterslängden. I undersökningen ”Bilismen i samhället”, som jag förut citerade, framkom att 70 procent av de tillfrågade tyckte att det var besvärligt att köra om lastbilar med släp. Nio av tio kvinnliga körkortsinnehavare ansåg det svårt att köra om stora fordon, och samma sak gäller också de yngsta och de äldsta körkortsinnehavarna. Många människor som jag talat med säger att de drar sig för att ge sig ut på längre bilfärder vid tanken på omkörningar av långa fordon och att de upplever sådana omkörningar som en betydande säkerhetsrisk. Utskottet säger också i sitt yttrande att det förhåller sig på det viset och att utvecklingen är oroande. Utskottet vill dock inte bifalla yrkandet utan anser att frågan måste bli föremål för bedömning med hänsyn till både trafiksäkerhetsriskerna och de ekonomiska konsekvenserna. Jag anser för min del att trafiksäkerhetsaspekterna måste få komma i första hand och yrkar därför bifall till reservationen 5, som också tar upp landsvägsfordonens längd utifrån trafikpolitiska synpunkter. En minskning av den tillåtna längden skulle kunna vara ett medel att styra trafik från landsväg till järnväg men en avlastning av tung trafik från våra vägar skulle också från trafiksäkerhetssynpunkt vara av stort värde.
Herr talman! Förutom framställningar som gjorts i statsverkspropositionen behandlas i trafikutskottets betänkande nr 7 inte mindre än 38 motioner. Det visar det stora intresse som trafiksäkerhetsfrågorna med rätta tilldrar sig i riksdagen och också ute i landet. Men det finns endast fem reservationer, och det är väl ett vittnesbörd om att det har varit möjligt inom utskottet att nå en mycket bred enighet. Jag vill redan nu säga att jag personligen är mycket glad för det. Jag skall först kommentera reservationerna något, och jag börjar med reservationen 5, som gäller den största längden för landsvägsfordon och som herr Magnusson i Kristinehamn just har yrkat bifall till. I den reservationen begärs ett uttalande om 18 m som största tillåtna längd för landsvägsfordon. Herr Magnusson yrkar inte på något omedelbart beslut, utan det är ett uttalande det är fråga om. Emellertid förhåller det sig så att riksdagen för två år sedan gjorde ett uttalande.

Denna riksdagens hemställan ligger hos Kungl. Maj:t, och jag vill gärna säga till kommunikationsministern att vi avvaktar med stort intresse den bedömning som görs i departementet. Jag vill gärna instämma i vad herr Magnusson sade om att trafiksäkerhetsaspekterna måste tillmätas en mycket stor betydelse vid denna prövning. En annan reservation, nr 4, gäller en översyn av trafiksäkerhetsorganisationen. Reservanterna säger att det inte kan vara rationellt och ändamålsenligt med den nuvarande splittringen i trafiksäkerhetsarbetet. Men samtidigt begär de att trafikövervakningen på vägarna skall flyttas över helt och hållet till polisen. De begär vidare att uppgifter som har med vägarna att göra skall flyttas över till vägverket och att information och propaganda skall flyttas över på NTF. Som jag bedömer det finns det faktiskt en risk med en sådan omorganisation, nämligen att man i stället för en ökad koncentration och en ökad samordning kan få en ytterligare splittring. Sedan hör det till saken att trafiksäkerhetsverket ju är ett ganska nytt verk, och att göra en fullständig omorganisation och i praktiken splittra upp trafiksäkerhetsverkets arbete har jag personligen och inte heller utskottet funnit något skäl att överväga i dagens läge. Vi har sedan frågan om anslagen. Beträffande dessa har man i reservationerna 1 b, 2 och 3 velat göra omfördelningar av de medel som står till trafiksäkerhetsarbetets förfogande. Enligt reservationerna I b och 3 vill man flytta över 500 000 kronor från trafiksäkerhetsverket till NTF. Det är klart att NTF gör ett mycket förtjänstfullt arbete och i och för sig skulle NTF behöva de där 500 000 kronorna utan vidare. Men att ta dessa pengar ifrån trafiksäkerhetsverket som arbetar med en mycket knapp budget kan jag inte finna vara motiverat. Trafiksäkerhetsverket begärde 6 miljoner kronor i ökning för sin informationsverksamhet och får 500 000 kronor. Då tycker jag att det vore ganska grymt att ta ifrån detta verk den lilla ökning som verket får. I reservationen 2 vill man flytta över 1 miljon kronor från uppdragsverksamheten inom trafiksäkerhetsverket till de lokala polisorganisationerna i trafikövervakande syfte. Uppdragsverksamheten finansieras ju genom de avgifter som kommer in. Den allra största delen av uppdragsverksamheten består av bilinspektörernas prövning för körkort. Det är klart att om man minskar anslaget till denna uppdragsverksamhet med 1 miljon kronor, minskar man också möjligheterna att bedriva verksamheten, och blir verksamheten av mindre omfattning sjunker inkomsterna. Då försvinner, såvitt jag kan se, en stor del av den miljon som man i reservationen 2 vill flytta över till polisverksamheten. Vi har i annat sammanhang från det parti jag representerar begärt en ökning av anslaget till polisverksamheten, varigenom detta behov skulle kunna tillgodoses, men jag kan inte finna den metodik som har använts i reservationen som lämplig. I reservationen 1a av herr Magnusson i Kristinehamn begärs en anslagsökning. Jag vill säga att en ökning av anslaget är givetvis mycket motiverad, men de pengar som det här gäller löser ju inte frågan om trafiksäkerheten.

Vi hade i utskottet litet olika uppfattningar om hur trafiksäkerhetsarbetet skulle bedrivas och vilka åtgärder som skulle tillgripas, men vi var överens om behovet av åtgärder. När den stora flygolyckan hände i Dubai, där 20 svenskar omkom vid en charterplanolycka, betraktade vi den med rätta som en stor tragedi. Vi skickade haverikommissioner dit ner och gjorde allt för att förhindra att en sådan olycka skulle upprepas. Men vi tycks ha litet svårt att göra klart för oss att lika många svenskar som omkom vid den olyckan omkommer varje vecka på våra vägar. Därtill kommer ett stort antal invalidiserade eller svårt skadade personer, kanske 150 varje vecka. Vi som arbetar inom trafikutskottet har gång på gång ställts inför detta faktum. Därför har vi varit glada över att man från trafiksäkerhetsverkets sida sagt att man nu ämnar lägga fram olika alternativa förslag som skulle kunna innebära mycket radikala åtgärder i syfte att sänka trafikolyckornas antal — det har talats om att det antalet skulle kunna sänkas med 60 procent. Det skulle betyda att många tragedier skulle kunna undvikas och det skulle också betyda — om riksdagens ledamöter ser krasst ekonomiskt på saker och ting — en vinst för samhället på åtminstone 1 500 miljoner kronor varje år. Det är klart att sådana förslag och alternativ som kan komma från trafiksäkerhetsverket noga måste prövas. Det är ju ingen mening med att satsa stora belopp på åtgärder som man inte är övertygad om kommer att bli effektiva. Det har funnits motioner om att man skall låta en arbetsgrupp överväga detta material. Inom utskottet har vi kommit fram till att de förslag som är aviserade och som beräknas bli framlagda i vår bör bli föremål för vanlig remissbehandling och därefter beredas av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp innan förslagen föreläggs riksdagen av Kungl. Maj:t. Utskottet förutsätter vidare att frågan — om de av trafiksäkerhetsverket aviserade förslagen av en eller annan anledning inte kommer att framläggas — blir föremål för prövning i annan lämplig form. Här har det varit en vilja till samarbete inom utskottet, och jag är glad över att kunna säga att det verkar som om vi gemensamt skulle kunna arbeta för trafiksäkerheten utan inre spänningar. Det behövs verkligen gemensamma krafttag. Blir det en sådan prövning måste man göra en angelägenhetsgradering av olika åtgärder. Det är detta som ligger bakom det förhållandet att vi nu inte har tillstyrkt motioner på speciella punkter, som vi i och för sig anser vara utomordentligt viktiga. Vi har motioner om bilbälten, reflexband och belysning av övergångsskyltar, vi har motioner beträffande skolskjutsar och mycket annat — allesamman ytterst angelägna och viktiga frågor. Men vi har ansett det vara naturligt och riktigt att, när man nu skall se hela frågan i dess sammanhang, pröva alla åtgärderna samtidigt och göra en angelägenhetsgradering. I det sammanhanget måste hänsyn också tas till en fråga som gärna blir bortglömd i debatten, nämligen frågan om sambandet mellan sprit och bilföring. Där kanske vi har märkt någon liten uppluckring av en ganska strikt inställning som fanns förut, nämligen att man inte skall använda någon som helst alkohol i samband med bilkörning. Detta är en allvarlig sak. I arbetsgruppen måste också denna sak tas upp. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Bara ett par ord i anslutning till det som herr Gustafson i Göteborg här anförde beträffande våra reservationer! Jag var i viss mån positivt överraskad av den diskussion som vi hade i trafikutskottet i fråga om fordonslängden 18 meter, eftersom det visade sig att ett stort antal av utskottets ledamöter i och för sig var anhängare av att man skulle minska längden — i varje fall som jag uppfattade det. Men nu hänvisar herr Gustafson till att utskottet vill avvakta den bedömning som det har talats om att tidigare utskott har efterlyst. Det kan ju vara gott och väl, men när herr Gustafson säger att det bara är fråga om ett uttalande i vår reservation nr 5 vill jag gärna påpeka, att det ändå är skillnad mellan att göra ett uttalande om önskvärdheten av att man snarast möjligt får en gräns vid 18 meters längd och att besluta om att avvakta den bedömning som det har talats om. När det gäller anslaget till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet är det klart att man kan säga att en ökning är en ökning och att anslaget är motiverat men i och för sig inte betyder så mycket för trafiksäkerhetsfrågorna. Jag har emellertid en litet annorlunda uppfattning. Enligt min mening behövs det ofantligt mycket information när det gäller den trafiksäkerhetsverksamhet som bedrivs. Det märks inte minst i dessa kampanjer angående användning av bilbälte, reflexer osv. att det krävs oerhört mycket upplysning för att övertyga människor om att de måste använda dessa saker. Mot den bakgrunden tycker jag att det sker en ganska drastisk nedskärning av det anslag som verket anfört att det behöver.
Herr talman! När jag sade att det var fråga om uttalanden ville jag bara fästa uppmärksamheten på att kommunisterna inte anser att man kan fatta ett beslut nu om att omedelbart sänka den tillåtna fordonslängden till 18 meter. Det finns olika nyanser i uttalandena — jag erkänner gärna detta — men utskottets majoritet ställer sig bakom det uttalande som gjordes av tredje lagutskottet för två år sedan, nämligen att man anser utvecklingen oroande och vill ha en förnyad bedömning av frågan med hänsyn både till trafiksäkerhetsriskerna och till de ekonomiska konsekvenserna. Det finns alltså en nyansskillnad i fråga om uttalandena, men det är fråga om uttalanden i båda fallen.

Herr talman! De senaste fem åren har vi i vårt land haft ett mindre antal olyckor och färre offer i trafiken än vi hade i mitten av 1960-talet, trots en snabb ökning av fordonsparken. Antalet dödsoffer under förra året var, frånsett 1967, mindre än något år sedan 1962. De svenska trafikanterna har därmed genom bättre trafikkunskaper och en lägre trafikrytm kunnat bryta det nästan lagbundna samband mellan ökad trafik och ökat antal olyckor och offer som gällde här i Sverige före 1967 och alltjämt gäller i de allra flesta andra länder.

Den definitiva statistiken för 1971, som nu är klar, innebär att vi för första gången kom under S0-strecket här i Sverige och att trafiken krävde 48 dödsoffer per 100 000 fordon.

Vid en fortsatt ekonomisk expansion har vi emellertid också att räkna med en fortsatt ökning av fordonsparken som kan innebära att vi i slutet av 1970-talet har ytterligare en miljon bilar på våra vägar. Det betyder att vi redan för att hålla dagens olycksnivå trots trafikökningen måste sänka antalet offer per 100 000 fordon från 48 år 1971 till — om vi tar de närmaste fem åren — 39 år 1977. Redan detta kommer att ställa stora krav på ökade resurser och måhända impopulära åtgärder i fråga om farter, sanering i tätorter, skyldighet att använda skyddsutrustning etc. Vi måste emellertid rimligen vara överens om att det är nödvändigt att i absoluta tal åstadkomma en ytterligare sänkning av antalet olyckor och offer i trafiken, och det måste vara vår uppgift som politiker att ge dem som arbetar på det här fältet de medel och befogenheter som krävs för detta.

Detta arbete beräknas enligt de uppgifter vi fått i utskottet vara färdigt i maj, och som utskottet här framhållit är det angeläget att dessa alternativa handlingsprogram efter erforderlig remissbehandling blir föremål för beredning i en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp innan eventuella förslag av Kungl. Maj:t föreläggs riksdagen. Enigheten i trafikutskottet på denna punkt är enligt min mening av stor betydelse. Representanter för fem partier har enats på en väsentlig punkt, och jag delar ordförandens, herr Sven Gustafsons glädje över detta. Det är min förhoppning att vi på detta sätt skall kunna föra upp trafiksäkerhetsfrågorna ovanför de partipolitiska motsättningarna och gemensamt lägga fast riktlinjerna för ett fullföljande på bred front av det reformarbete som inletts på detta område. Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet har blivit något av en folkrörelse, en verksamhet som engagerar många människor. Jag vill begagna tillfället här i riksdagen att säga ett tack till alla dem som verkar på detta fält. Det finns oerhört många människor i alla åldrar som har engagerat sig i trafiksäkerhetsarbetet. Jag tänker på alla de frivilliga krafter som den här veckan hjälper till med genomförandet av den stora bilbälteskampanjen. Uppskattningsvis är det 35 000—40 000 frivilliga krafter som hjälper till. Man har 4 000—5 000 utdelningsplatser och kampanjen äger rum på inte mindre än 1 500 orter. Den nu pågående bilbälteskampanjen är nödvändig vare sig man framdeles skall lagstifta eller ej. Det bästa är om man kan ernå tillräcklig ökning av användningen frivilligt. Men det kan naturligtvis bli nödvändigt att ta till lagstiftning. Det vore dock bra om man kunde slippa en besvärlig lagstiftning på detta område. Om vi inte lyckas på frivillig väg kanske folk emellertid lättare kan acceptera en lagstiftning på området efter en sådan här kampanj. Någon har sagt att den kampanj som nu bedrivs landet över är den största aktionen i vårt land på detta område sedan högertrafikomläggningen. Jag tänker också på alla dem som verkar inom trafiksäkerhetsarbetet — i trafiksäkerhetsverket, i NTF — och på alla de poliser som är engagerade året runt i trafiksäkerhetsarbetet. Jag är medveten om att detta ibland kan upplevas som en otacksam uppgift. Med stor entusiasm deltar man emellertid i arbetet, trots att man upplever att resurserna på detta som på många andra områden i samhället är begränsade. Jag tycker emellertid att debatten i massmedia, när man tar upp trafiksäkerhetsfrågorna, ibland kännetecknas av en gnällighet — vi bråkar och vi kritiserar. Det är kanske ett naturligt uttryck för att man vill så mycket och ibland upplever det som att man förmår så litet. Mot den här bakgrunden bör det sägas ifrån att trafiksäkerhetsarbetet trots allt i vårt land varit framgångsrikt. Den bedömningen håller även när vi gör internationella jämförelser. Antalet trafikolyckor har gått ned. Vi skall inte sia om framtiden, men vi kan ändock med glädje konstatera den utveckling som har skett på senaste tid i vårt land. Nöjda blir vi aldrig, och därför kan naturligtvis detta jobb upplevas som träget och mödosamt. Just därför kan alla i trafiksäkerhetsarbetet engagerade någon gång behöva höra också ett uppskattande ord. Enligt min mening förtjänar alla dessa människor som engagerar sig i trafiksäkerhetsarbetet en varm eloge. Det gäller både dem som arbetar frivilligt och dem som på heltid gör en nyttig insats på detta område. Ibland börjar jag tro att trafiksäkerhetsarbetet mot en ofta dyster bakgrund är på väg att bli en stor och en engagerande folkrörelse. En lugnare trafikrytm kan vi under alla omständigheter konstatera, och jag hoppas på en ökad medvetenhet i opinionen och att det skall bli resultat på den vägen i vårt fortsatta trafiksäkerhetsarbete. Jag kan nöja mig med detta, därför att vi har, trots att det finns ett antal reservationer fogade till utskottsbetänkandet, ändock upplevt att det har skett en samling inom utskottet och att enigheten i denna fråga är betydande. Med detta inlägg ber jag för min del att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman!

I dag är de facto en hel del olika funktioner spridda på skilda institutioner, och så länge det förhållandet råder tycker jag det är fullt rationellt att försöka placera resurserna fackvis på dessa institutioner. Herr Lindahl tyckte att trafiksäkerhetsarbetet har blivit en folkrörelse, och då förmodar jag att han inte minst tänkte på NTF. När vi inom de resurser som anslagits av departementet vill ge NTF ytterligare 500 000 kronor, så kan det därför inte vara annat än ett högst vällovligt syfte. Även vårt yrkande i reservationen 2 att föra över I miljon kronor till de lokala polisorganisationerna för bevakning av trafiken på vägarna måste ur effektivitetssynpunkt vara riktigt. När nu trafiksäkerhetsverket också skall ägna sig åt sådan övervakning blir det i själva verket en splittring som betyder försämrad effekt. Även om beloppet 1 miljon kronor med tanke på vad utskottets ordförande sade kan vara diskutabelt, så är i alla fall tanken bakom vår reservation helt riktig. Dessutom vill jag understryka att det trots reservationerna i alla väsentliga avseenden har blivit enighet inom utskottet rörande målen för och inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet här i landet. Vi har enat oss med de övriga partierna — utom med kommunisterna, som har begärt en ökning av de aktuella trafiksäkerhetsanslagen.
Herr talman! När det gäller reservationen 2, där det yrkas ett överförande av 1 miljon kronor till de lokala polisorganisationerna för deras trafikövervakning, säger herr Clarkson nu att man kanske kan diskutera beloppets storlek, och det kan man förvisso göra. Som jag sade i mitt förra inlägg är det så att vartenda öre och något mera därtill av utgifterna under detta anslag tas in genom avgifter till trafiksäkerhetsverket. Det förslag som herr Clarkson talar för innebär alltså, att man skall ta en del av de pengar som trafiksäkerhetsverket får in i avgifter för utförda prestationer och föra över dem till polisverksamheten. Jag menar fortfarande att det är mycket svårt att handla på det sättet. Sedan har vi också frågan om splittring och samordning i trafiksäkerhetsarbetet. Herr Clarkson talade här om vikten av att man får en så rationell arbetsfördelning som möjligt mellan olika verk och institutioner. Men vi har också behov av samordning mellan de olika åtgärderna, och då kan det vara en risk med att sprida ut uppgifterna på NTF, vägverket och trafikpolisen. NTF kan för övrigt inte för en halv miljon kronor utföra allt det informationsarbete som trafiksäkerhetsverket utför, och då kanske fortfarande samordningen inte blir tillräcklig. Den arbetsgrupp som skall pröva trafiksäkerhetsfrågorna måste självfallet, när gruppen tar ställning till olika förslag, också se på vilka organ som skall utföra uppgifterna. Jag tror inte det är lämpligt att i dagens läge följa reservationens förslag.

Herr talman! Jag ämnar inte uttrycka mig dunkelt. Därför får jag i all korthet säga så här: Vi är skeptiska till trafiksäkerhetsverkets nuvarande organisation och funktion. Vår reservation är ett uttryck för denna skepsis. Det kan hända att fler än vi känner denna skepsis. Kommunikationsministern sitter här. Som herr Gustafson i Göteborg sade, har trafiksäkerhetsverket begärt en anslagsökning med 6 miljoner men får 500 000. Det kan i och för sig vara ett uttryck för samma inställning.
Herr talman! Jag tycker inte att det är lämpligt att spela ut trafiksäkerhetsverket mot NTF. Låt mig säga att jag hyser en mycket stor uppskattning av det frivilliga arbete som görs av NTF — vi skall vara mycket glada för det. Man skulle dock med herr Clarksons argumentering kunna säga att NTF inte alls fick någon anslagsökning och sätta betyg efter det, men det gör vi inte. Jag tror att det viktiga är att vi kan få till stånd en ökning av de totala anslagen till trafiksäkerhetsarbetet och att det är den vägen vi bör gå.

Herr talman! Inom televerket tillämpas s.k. servicemätningar, vilket innebär att arbetsgivaren — utan att den aktuella personalen känner till tidpunkten — avlyssnar samtal i syfte att konstatera vilken service telefonisterna ger allmänheten. Denna hemliga avlyssning är källa till stark oro och irritation bland telefonisterna. De torde också vara den enda personalgrupp vars arbetsprestation arbetsgivaren på detta sätt i hemlighet har möjlighet att kontrollera. Detta förfarande synes strida mot vad man rimligen kan kräva av skydd för den personliga integriteten. Det synes inte heller vara ägnat att skapa en god arbetsmiljö. Televerkets personalorganisation har också protesterat mot detta förfarande. Televerket har i sitt yttrande över integritetsskyddskommitténs betänkande ”Skydd mot avlyssning”, SOU 1970:47, hävdat att möjligheterna till avlyssning av telefonsamtal i syfte att kontrollera ljudkvalitet och personalens service måste finnas kvar och noterar med tillfredsställelse att kommittén inte haft någon annan uppfattning. Något lagförslag med anledning av integritetsskyddskommitténs förslag har inte framlagts. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr justitieministern få ställa följande frågor: Vill statsrådet redovisa sin principiella uppfattning om hemlig avlyssning av anställda på arbetsplatser?

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 7 behandlas bl.a. fyra trafiksäkerhetsmotioner, som jag och några medmotionärer har väckt under den fria motionstiden i år. Alla har behandlats mycket välvilligt av utskottet, men det har ändå resulterat i yrkande om avslag. När det gäller tre av dem skall jag avstå från yrkande, eftersom det i varje fall enligt utskottet inom trafiksäkerhetsverket pågår en total översyn av bestämmelserna om belysningsanordningar på fordon m.m. Jag vill ändå säga ett par ord om det blå utryckningsljuset, om vilket utskottet säger att det redan är föremål för internationell uppmärksamhet och att det inom departementet och trafiksäkerhetsverket övervägs ”vissa härmed sammanhängande spörsmål”, vad det nu kan betyda. Jag vill tolka det välvilligt och tro att frågan kommer att följas upp och utredas eller bli föremål för internationell omprövning. Är det på det viset finns det knappast någon anledning för mig att ställa något yrkande här, och jag hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får höra något om hur detta arbete fortskrider. Jag var själv med om beslutet år 1969 och röstade för införandet av, som jag då trodde, det internationellt erkända blå utryckningsljuset. Jag trodde också att det var vetenskapligt bevisat att det blå ljuset var bättre än det fasta röda och det blinkande gula eller orangefärgade ljuset. Sedermera fick jag veta att vetenskapsmännen som forskat på detta område inte rekommenderat det blå ljuset av flera orsaker. Vidare framkom att det strängt taget bara är ett antal europeiska stater — dock inte alla — som har blått utryckningsljus. Hur det blå utryckningsljuset från början kom till i Tyskland är det väl knappast någon som vet. Förmodligen var det för att ljuset syntes mindre bra från luften som det infördes i Tyskland och därefter i de stater som ockuperades av tyskarna under andra världskriget. Sedan spreds detta vidare så att många länder i Europa nu har blått utryckningsljus. I övriga delar av världen är utryckningsljuset vanligen rött. Att jag tog upp denna fråga i år berodde på att jag själv under mörker och regn blir mycket starkt bländad av ett utryckningsfordon med blått klippljus. I dagsljus syns nämligen det blå ljuset dåligt, och för att kompensera detta ökas ljusstyrkan så att ljuset blir klart bländande under mörker, och då kanske speciellt när det är regn och dimma. Jag skall inte försöka att vetenskapligt bevisa detta, det måste göras av forskarna, men jag kan nämna att en av vetenskapsmännen så sent som i december 1971 bl.a. skrev att ett varningsljus bör ha hög intensitet men inte vara bländande. Ljuset skall ha hög subjektiv färgmättnad för att uppmärksammas och uppfattas skilt från övriga ljuskällor i trafiken. För en och samma glödlampa med blått respektive rött filter gäller för det första att det blå ljuset har lägre luminans eller ljushet men ger ökad bländningsrisk i mörker, för det andra att det blå ljuset har väsentligt mindre färgmättnad. Det uppmärksammas därför sämre med tillblandning av vitt ljus. För det tredje minskar förmågan att uppfatta luminansen hos det blå ljuset i betydande grad med stigande ålder hos förarna. Av det här kort anförda, herr talman, och mycket annat vetenskapligt underlag framgår med all tydlighet att frågan om utryckningsfordonens optiska signaler behöver ses över, och jag hoppas att allt tillgängligt vetenskapligt material genomgås. Givetvis bör den här frågan lösas internationellt och inte enbart i vårt land. I motionen 1220 har jag tillsammans med medmotionärer hemställt att riksdagen måtte besluta om en höjning med 500 000 kronor av stödet till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, för nästa budgetår. Vi menar att statens stöd borde utgå med 2,7 miljoner kronor i stället för 2,2 miljoner, som utgått för de båda senaste budgetåren. Trafikutskottets majoritet har inte tillstyrkt höjningen, men framhåller ändå den omfattande och betydelsefulla verksamhet som bedrivs av NTF och anser att anslagshöjningen är väl motiverad. Trots detta är utskottsmajoriteten inte beredd att stödja den här uppräkningen av anslaget — och ändå borde ett utgivande av dessa pengar betala sig både för samhället och för enskilda. Jag finner det mycket beklagligt att utskottsmajoriteten inte kunnat se mer positivt på denna fråga. Jag har en känsla av att utskottsmajoriteten, trots den positiva skrivningen, inte är tillräckligt orienterad om NTF:s omfattande arbete. Det borde stå klart att NTF numera centralt och genom länsförbunden för trafiksäkerhet, som är NTF:s medlemmar och som tillkommit på NTF:s initiativ, utför ett trafiksäkerhetsarbete som vi helt enkelt inte kan vara utan. NTF och länsförbunden utgör en viktig del av den organisation som behövs för att nå ut med information till de enskilda individerna i samhället. Länsförbundens verksamhet har ökat i snabbt tempo under de senare åren, och samtidigt därmed ställs också ökade krav på NTF som deras huvudman. Jag skulle vilja fråga hur trafikolycksfallsstatistiken hade sett ut utan den här verksamheten. — Det är kanske lätt att säga att statistiken hade sett likadan ut, men det kan ändå ingen bevisa. Jag vill också framhålla att trafiksäkerhetsverket konstaterat att de kampanjer som verket bedriver inte skulle få tillräckligt stor bredd utan länsförbundens omfattande stöd. En stor del av fältarbetet för nu pågående säkerhetsbälteskampanj utförs av länsförbunden, och herr Lindahl anförde i debatten i eftermiddags att det är en av de största kampanjerna på det här området som vi haft. Den kampanjen genomförs i stor utsträckning med frivillig arbetskraft, men den kostar ändå pengar. Jag har erfarit att NTF, som till största delen finansierar länsförbun dens verksamhet, inte med nu till buds stående medel kan öka sitt stöd till länsförbunden. Dessa behöver verkligen ett väsentligt ökat bidrag, och jag anser att bl.a. detta är ett tungt vägande skäl för att öka statens bidrag till NTF. Jag vill i det här sammanhanget gärna peka på NTF:s verksamhet genom Barnens trafikklubb — en mycket uppmärksammad form av trafiksäkerhetsinformation. De 150 000 engagerade familjerna skulle kunna vara ännu fler om NTF hade medel att ytterligare öka ackvisitionen. Enligt vad jag har inhämtat tvingas NTF för närvarande att ligga lågt då tillgängliga medel inte räcker till för att öka utgifterna för klubben. Det är att märka att medlemmarna själva bidrar med avgifter — 15 kronor för varje tvåårsperiod, eller 30 kronor för fyra år. Det är givet att under senare år ökade kostnader för distribution, framställning av klubbmaterial m.m. slår igenom kraftigt när det gäller att driva en till antalet medlemmar så omfattande organisation som Barnens trafikklubb. Jag anser det givet att den här verksamheten bör utvecklas ytterligare, och det är verkligen beklagligt att NTF inte kan få ökade statsmedel för den. Vi måste helt enkelt satsa något när det gäller trafiksäkerhetsutbildningen av barnen, och vi måste göra allt vi kan för att utbilda barnen och för att hjälpa föräldrarna att förmedla trafikkunskaper till sina små. Borde inte vi ansvariga i riksdagen nu ta vara på de möjligheter till ökad trafiksäkerhet som ligger i den här positiva utvecklingen av Barnens trafikklubb! Enbart kostnaden för den här delen av NTF:s verksamhet var förra året 1,9 miljoner kronor minus de 700 000 kronorna i avgifter. Det innebär en nettokostnad av 1,2 miljoner av de 2,2 miljoner som totalt anslogs till NTF. En annan stor sektor av NTF:s verksamhet är fortbildningen av bilförare och andra slag av trafikanter. NTF har under de senaste två åren prövat olika vägar för att vidga denna verksamhet och har också lyckats få ökad anslutning till kursverksamheten. Inte minst gäller detta mopedkurserna, som på flera håll i landet kommit i gång i stor omfattning. Fortbildningsverksamheten måste få stor bredd, och det skulle den ha möjlighet att få om NTF, som i detta sammanhang arbetar tillsammans med andra berörda organisationer, kunde ges bättre resurser. Herr talman! Det är kanske tur för oss ansvariga politiker att vi inte med statistik kan bevisa resultatet av allt trafiksäkerhetsarbete. Hur mycket tjänar vi för varje person som genom adekvat information och fortbildning undgår att dödas eller skadas i trafiken? Och hur många är det som på grund av bl.a. det här arbetet inte hamnar på våra sjukhus och vårdinrättningar, minskar produktionen eller belastar socialförsäkringarna? Kunde de frågorna bara till en del besvaras, skulle vi säkert vara beredda att satsa mera än vad som yrkas i motionen 1220. De 500 000 kronor som yrkas utöver statsverkspropositionens förslag är avsedda för att NTF skall ges möjlighet att i fortsättningen bedriva sin verksamhet i minst oförändrad omfattning och erhålla kompensation för kostnadsökningarna, som på samma sätt som för andra har drabbat även NTF. I det sammanhanget bör vi särskilt komma ihåg Barnens trafikklubb — eller skall vi inte? Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 3 vid trafikutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågornas beaktande i akt och mening att nedbringa antalet trafikolyckor är frågor som sannerligen måste prioriteras. Trafikolyckorna har blivit en folksjukdom. Under 1960-talet har i genomsnitt 1 200 personer omkommit i trafikolyckor varje år. Antalet skadade uppgår till ca 30 000 personer per år. Det är ett skrämmande siffermaterial. Tyvärr är detta inte hela bilden av trafikolycksfallen. Många trafikolyckor blir inte polisutredda och därmed inte registrerade, varför antalet trafikolyckor är större än vad som angives i statistiken. Trafikoffren representerar ett samlat mänskligt lidande och tragedier som inte kan mätas med ekonomiska mått. Därtill kommer de samhällsekonomiska förlusterna — eller kostnaderna; beroende på hur man vill uttrycka sig — som trafikolyckorna belastar samhällsekonomin med, i form av läkare, sjukhus, polisoch rättsväsende etc., inte heller att förglömma produktionsförluster för samhället och den enskilde. En säker beräkning kan knappast åstadkommas, men siffran 2,5 miljarder kronor har i vissa sammanhang nämnts. Jag tror att kostnaderna snarare överskrider än understiger detta belopp. Det är sålunda helt klart att en ökad aktivitet för att söka nedbringa antalet trafikolyckor är en nödvändig åtgärd, inte minst med tanke på den snabba utveckling som äger rum på trafikområdet. Under något mer än en tioårsperiod har antalet bilar fördubblats här i landet. Helt naturligt är själva trafikmiljön en viktig faktor för trafiksäkerheten. Vägnätet i landet är mångenstädes i ett sådant skick att detta vägnät är orsak till trafikolyckor. Huvudparten av rikets vägar — den beräknas till ca 80 procent — har tillkommit för mer än 25 år sedan, och de vägarna kan således självfallet inte vara byggda för dagens trafikbehov. Många trafikfarliga vägdelar finns alltjämt kvar utefter de större trafiklederna. Här fordras sålunda verkligt radikala tag i fråga om vägombyggnadsplaner, om inte vägnätet i detta land skall bli helt omodernt och nedslitet. I en gemensam motion av centerpartiet och folkpartiet liksom en annan centermotion har det hemställts om åtgärder för att minska antalet trafikolyckor. Målsättningen är ett nedbringande av trafikolyckornas antal med 50 procent. Det gäller att medels ett samordnat program i fråga om målsättning, resurser, metoder och tidsplan samt genom en intensifierad trafiksäkerhetspropaganda åstadkomma den förändring som omnämnes i motionerna.

Man bör heller inte glömma NTF:s verksamhet, där särskilt dess upplysningsverksamhet bland barn och skolungdom bör omnämnas. Dessa åtgärder har som också tidigare i dag här sagts gjort att trafikolyckorna dess bättre inte har ökat under de senaste åren i samma takt som antalet bilar har ökat. Men trots dessa aktiviteter och gjorda insatser är, som jag inledningsvis omnämnde, trafikolyckorna i sin omfattning verkligt skrämmande. Nu gäller det ett intensifierat arbete mot trafikolyckorna som påtalas i omnämnda motion 1195. Jag vill i likhet med vad som gjorts här tidigare i dag uttrycka min glädje över att trafikutskottet — visserligen efter flera och långa överläggningar — lyckats komma fram till ett enigt betänkande i fråga om vad som beröres i de föreliggande motionerna. Från centerpartiet har det alltid framhållits betydelsen av att enighet uppnås i dylika frågor för att uppnå bästa möjliga praktiska resultat. Detta har också i det här sammanhanget åstadkommits. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över detta. Trafiksäkerhetsverket har aviserat ett långt gående förslag till åtgärder i form av ett handlingsprogram, som skall framläggas under våren 1972. Det är att hoppas att så också blir fallet. Jag förutsätter också att detta program kommer att framläggas utan dröjsmål. Trafikutskottet har enhälligt uttalat att det aviserade handlingsprogrammet efter erforderligt remissbehandlande skall bli föremål för beredning av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp innan Kungl. Maj:t framlägger förslag till riksdagen. Detta överensstämmer också i sin helhet med omnämnda motion 1195, i vilken det uttalas önskemål om en arbetsgrupp med parlamentarisk representation. Jag har ingen anledning att tro annat än att Kungl. Maj:t och statsrådet så fort det finns möjligheter handlägger dessa önskemål. Trafiksäkerhetsfrågorna är nämligen för hela vårt folk en av de mest angelägna, och här får sålunda inget lämnas åt slumpen. Till sist, herr talman! I en centerpartimotion 1179 hemställs om en allmän översyn av villkoren för återkallande av körkort. Det framhålles i denna motion att uppmärksamheten bör koncentreras på de verkligt trafikfarliga förseelserna, med andra ord att man bortskiljer de tillfälliga missödena. Jag tror det är nödvändigt med en dylik översyn. Ett säkerställande av att personutredningen blir så fullständig som möjligt är en nödvändighet. De nuvarande reglerna för körkortsåterkallelser dateras från 1958. Självfallet har problemen förändrats sedan dess. Rätten och behovet att inneha körkort är numera allmännelig, och många människor är helt beroende av körkort för sin utkomst. Nu pågår det dock en sådan prövning som det hemställs om i motionen och därför torde det vara riktigt att avvakta resultatet av denna prövning. Det är dock att hoppas att denna prövning inte pågår för länge så att förslag snarast föreligger. I en annan centermotion, 1214, har hemställts att riksdagen uttalar sig för att epileptiker efter en anfallsfri period av två år skall kunna ges tillstånd att inneha körkort. Detta system tillämpas bl.a. i våra grannländer Norge och Danmark. Nu är emellertid denna fråga under behandling inom socialstyrelsen. Det finns därför ingen anledning att nu ställa något yrkande utan det är att förvänta att frågan om epileptikernas möjligheter att erhålla körkort snarast måtte vara löst. Det kan inte vara rimligt att olika bestämmelser härvidlag skall gälla i de nordiska länderna. Jag förutsätter dessutom att socialstyrelsen som handlägger denna fråga med skyndsamhet behandlar Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter och vill än en gång uttala min tillfredsställelse över att trafikutskottet är enhälligt på alla vitala punkter.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 7 möter oss vardagslivets problem — dagligen nära oss alla. De flesta av oss vet vad det vill säga att försöka köra om ett lastbilståg, att möta fordon med bländande eller otillfredsställande belysning och att möta mörkklädda fotgängare utan reflexer. Vi träffar alla på de flesta av de problem som möter oss i den rika motionsfloden. Titt och tätt är det fråga om hastighetsbegränsningar, säkerhetsbälten, skyddshjälmar och en fråga som den som tas upp i min motion nr 362, nämligen faran av att placera småbarn i framsätet. Mot bakgrunden av det stora intresse denna mängd av motioner vittnar om ter det sig onekligen en smula egenartat att motionerna efter — man frestas säga — traditionellt mönster har buntats ihop och avslås på löpande band. Ett av skälen till en sådan här massavrättning, i detta fall under mycket älskvärda former och med en hel del lovord, kan naturligtvis tänkas vara att förslagen inte anses genomförbara. Så kan dock knappast vara fallet eftersom en del av de i motionerna framlagda förslagen anknyter till lagstiftning i andra länder. Man får väl ändå anta att det finns vissa hållbara skäl, prövade och godtagna, när ett land upphöjer dem till lag och att de frågorna därför också kan ha ett intresse för vårt lands lagstiftning. Det kan också finnas ett annat skäl, nämligen att förslagen redan har inarbetats eller i varje fall uppmärksammats i pågående utredningar, som väntas bli framlagda mycket snart. Men även om så är fallet kan man fråga sig, herr talman, om inte utskottet — och det gäller också behandlingen av motioner i andra utskott — kunde använda sig av en mera positiv metod vid behandlingen av motionerna. Varför inte åtminstone uppmuntra motionärerna med att deras motioner överlämnas till respektive verk och utredningar i stället för att, som nu sker, i någon mån omyndigförklara dem som vågar komma och eventuellt — ännu värre — återkomma med förslag. Motionerna borde ju ändå kunna utgöra ett slags idébank där — i det här fallet — vägoch trafikmyndigheter kunde öppet hämta ett material. Det är en klen tröst men dock en tröst för motionärer att förslagen kan dyka upp mera anonymt i en rad utredningar, trots att motionen har avslagits. Det vore mera sympatiskt om man öppet visade att man kan tänka sig att motionärerna, som ändå representerar ett genomsnitt av svenska folkets vanliga, dagliga erfarenheter, kunde ha något att komma med och att man därför överlämnar frågorna och motionerna till beaktande. Jag har inte, herr talman, något yrkande. Jag har bara önskat anlägga några principiella synpunkter på behandlingen av riksdagsmotioner, i detta fall motionerna i trafiksäkerhetsfrågor, samtidigt som jag ju självfallet i likhet med övriga motionärer hoppas att innebörden i motionerna snarast kommer att i praktiken beaktas.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 7 innehåller verkligen, såsom redan påpekats, något av en masslakt på motioner. Avrättningarna sker efter en till synes mycket summarisk rättegång. I varje fall avfärdas motionsyrkandena så kortfattat att man vid läsningen av betänkandet ibland blir både bekymrad och förvånad. Det gäller exempelvis behandlingen av motionen 260, vari herr Söderström och jag begärt att statens trafiksäkerhetsverk skall åläggas att göra en översyn av bestämmelserna rörande bromsanordningar på motorfordon och släpvagn som kopplas till bil. I betänkandet redovisas motionen på tre rader, och därefter konstaterar utskottet på ytterligare en rad: ”Då enligt vad utskottet erfarit viss översyn av berörda föreskrifter pågår inom verket avstyrks motionen i fråga.” Det är, herr talman, i och för sig utomordentligt värdefullt med kortfattande skrivningar, men det är givetvis även av visst värde om man vid läsningen av betänkandet får klart för sig hur utskottet ser på ärendet i fråga. Jag kan naturligtvis ställa en enkel fråga till kommunikationsministern om läget i detta ärende, men jag kunde ha besparat kammaren detta, om jag hade fått litet mera information i betänkandet. Jag har inte för avsikt att ställa något yrkande utan vill med detta inlägg endast påpeka att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är synnerligen angeläget att den översyn av berörda bestämmelser, som enligt utskottsskrivningen pågår, snabbt resulterar i nya bestämmelser. Den lag som nu finns tycks ha kommit till utan tanke på om bestämmelserna kan efterlevas, och omfattande dispenser måste därför lämnas. Säkerheten på våra vägar måste förbättras, och de i motionen framförda kraven bygger på en önskan att genom klart formulerade bestämmelser undvika personoch materielskador. Motionen berör alltså en fråga av något större vikt än den som utskottet synes ha tillmätt den.

Herr talman! Just nu pågår en kampanj i radio och TV och andra massmedia som syftar till att få svenskarna att ta på säkerhetsbältet när de använder bilen. Det är den senaste i raden av kampanjer med samma syfte. Vi önskar alla att kampanjen når största möjliga framgång, men tidigare erfarenheter säger oss tyvärr, att när den sista bingobrickan har lagts åt sidan kommer allt i stort sett att återgå till det gamla, dvs. 20—30 procent av bilisterna använder bilbältet och resten låter bli. Jag tillhör dem i riksdagen som i stället arbetar för att få fram en lagstiftning om obligatorisk användning av säkerhetsbälten. Jag tror det är på tiden att vi ser fakta i ögonen och säger oss att för att få till stånd en allmän bilbältesanvändning måste lagstiftning tillgripas. Tyvärr måste vi nu konstatera att vi inte haft några framgångar hos trafikutskottet i våra ansträngningar. Detta är så mycket mer beklagligt som alla tycks vara överens om att ingen annan trafiksäkerhetsåtgärd än en allmän bilbältesanvändning skulle ge snabba resultat när det gäller att drastiskt reducera trafikdöden och trafikskadorna. Entydiga undersökningar visar nämligen att årligen cirka 400 av 650 trafikdödade bilister skulle ha räddats om de använt säkerhetsbältet. Därutöver skulle vi ha klarat 4 000 mer eller mindre svårt skadade varje år. Detta är siffror som borde stämma även den mest inbitne frivillighetsanhängare till eftertanke, och man tycker kanske att det är konstigt att trafikutskottet inte har tagit något som helst intryck av de undersökningsresultat som professor Voigt och andra har kommit fram till på det här området. Ett av de argument som ibland mönstras mot lagstiftningslinjen har varit att den egna döden och de egna trafikskadorna må vara den resandes, dvs. bilistens, ensak. Till det skall då sägas att dessa självförvällade trafikskador orsakar samhället mycket stora kostnader. Det är operationer och sjukvård, rehabilitering och tillsyn, invalidpensioner och handikappstöd i olika former, produktionsbortfall osv. Det finns beräkningar på allt det här som tyder på kostnader på över 1 miljard kronor varje år. Även om vi skulle bortse från allt det lidande som dessa siffror representerar, så kan vi alltså konstatera att det inte heller ur ekonomisk synpunkt är likgiltigt för samhället och övriga medborgare, om bilister dödas eller skadas i trafiken. Debatten för eller emot lagstiftning om användning av bilbälten har tidigare möjligen lidit av den svagheten att vi inte har haft någon praktisk erfarenhet av en lagstiftningslinje. Men nu har vi fått uppgifter från Australien, som ju är ett land som ganska mycket liknar Sverige i fråga om standardnivå och levnadsvanor. Dessa uppgifter tyder på mycket goda erfarenheter av en tvingande lagstiftning, när det gäller såväl laglydnad som nedskärning av antalet döda och skadade i trafiken. Jag hade hoppats att trafikutskottet i sitt betänkande nr 7 skulle ha tagit upp de positiva erfarenheterna av de första lagstiftningsåtgärderna på det här området. Tyvärr har utskottet inte velat göra detta, vilket är att beklaga. Efter att ha redovisat en del planer som trafiksäkerhetsverket har när det gäller att förbättra bilbältena, säger utskottet till slut att motionärernas syften därmed i väsentliga avseenden får anses tillgodosedda. Till det vill jag bara säga som motionär att jag inte kan instämma i en sådan slutsats. Den centrala frågan är huruvida trafikutskottet vill vara med om att sätta stopp för ett mycket stort antal onödiga dödsfall och personskador i trafiken. Detta kan endast ske genom en lagstiftning om obligatorisk bilbältesanvändning. Det tror jag de flesta har klart för sig. Det har inte trafikutskottet velat gå med på, och därmed kan inte heller motionärernas syfte i något som helst väsentligt avseende anses vara tillgodosett.

Herr talman! Det stora antal motioner med olika detaljförslag i syfte att öka trafiksäkerheten som vi i dag har att behandla är ett bevis på det stora intresset för dessa frågor och ett uttryck för önskan att minska olycksfallsriskerna i trafiken. Att utskottet har tagit allvarligt på problemet kan jag inte förneka, när jag läser det betänkande som Då jag på grund av annat utskottsarbete inte haft möjlighet att slutgiltigt följa behandlingen av trafiksäkerhetsfrågorna i utskottet ber jag att på några konkreta punkter få säga några ord i anledning av det föreliggande betänkandet. Jag ber dock först att få instämma i vad herr Bengtsson i Landskrona nyss sade om barnens säkerhet och de lokala trafikkommittéernas uttalanden i dessa frågor. Motioner om obligatorisk reflexanordning för gångtrafikant återkommer år från år. Även om jag vanligtvis har den uppfattningen att man bör lugna sig något mellan motionerandet anser jag det ständiga upprepandet av detta krav angeläget som en påtryckning för att föra frågan framåt. I anledning av tidigare motioner tillsattes en arbetsgrupp 1968 för att utreda möjligheterna att föreskriva obligatorisk användning av reflexanordning. Tyvärr kom den arbetsgruppen fram till slutsatsen att man inte i någon författning borde införa skyldighet att använda reflexer. Motionärernas antal ökar ändå år från år, och det bevisar som jag ser det att frågan måste tas under omprövning såväl av Nordisk vägtrafikkommitté som av andra berörda myndigheter. Vad utskottet säger i sitt betänkande i denna fråga, nämligen att utskottet förutsätter ”att berörda frågor kommer att prövas i hela sin vidd i samband med att ställning tas till kommitténs slutgiltiga förslag”, gör det möjligt för mig att i dag ansluta mig till utskottet, eftersom denna fråga har blivit en angelägenhet som bör lösas gemensamt för hela Norden. I väntan på en snar omprövning av frågan vill jag i likhet med utskottet understryka vikten av att propagandaverksamheten bedrivs med all kraft. Under den ljusa sommaren, som nu kommer, måste vi lokalt och centralt förbereda de kampanjer, t.ex. för utdelning av reflexmaterial, som måste vara genomförda innan höstmörkret är här igen. Den andra viktiga punkt som jag vill ta upp gäller fordonslängden, som herr Magnusson i Kristinehamn har talat mera utförligt om. Jag har tidigare motionerat i den frågan, senast år 1970. Den prövning som då beslutades är ännu inte avslutad. Men med anledning av att utskottet nu bedömer frågan på samma sätt som tidigare, nämligen att det inte finns tillräckliga skäl för ett bifall till yrkandet om sänkning av maximilängden på fordon till 18 m, finner jag att jag behöver ta up den här frågan i dag. Herr Gustafson i Göteborg tog upp fortsättningen av utskottsbetänkandet, men jag finner denna mening vara vägledande för bl.a. kommittén. Jag avser att stödja herr Magnussons reservation, som jag finner väl motiverad, och vill på det sättet markera hur angelägen jag bedömer att den här frågan är. Jag skulle också vilja säga någonting om bilbälten och deras användning, även om flera talare tidigare tagit upp den saken och även framhållit den intensiva kampanj som pågår den här veckan. Det är min förhoppning att den kraftiga satsning som nu görs ute i landet med hjälp av frivilliga för att öka det svenska folkets intresse och ansvar i fråga om användningen av bilbälten verkligen skall ge resultat. Vi har inga trafiksäkerhetsåtgärder som ger hundraprocentig effekt och säkerhet, men de exempel som anförs vid invändningar mot användandet av bilbälten utgör ändå undantag. Jag skall inte närmare gå in på kampanjen utan vill bara instämma i vad herr Lindahl sade. Herr Pettersson i Lund tog också upp kampanjen. Jag vill hoppas på ett bättre resultat än vad herr Pettersson befarade men håller med honom om att vi annars måste lagstifta. Tillsammans med reflexanordning för gångtrafikanter utgör, enligt min mening, bilbältens användning en god och förebyggande livförsäkring i biltrafiken. Några motionärer har tagit upp frågan om återfående av körkort som förlorats på grund av sjukdom, och jag har tidigare i år på en liknande fråga fått det svaret av kommunikationsministern att trafikmålskommittén beräknas lägga fram förslag i vår, varvid även de här frågorna kommer att tas upp. Jag vill därför ansluta mig till utskottets uttalande i ärendet. Herr talman! Även om det finns ytterligare punkter i betänkandet som skulle vara intressanta att kommentera skall jag inte göra det i det här skedet av debatten utan inskränker mig till att yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 7 på alla punkter utom beträffande fordonslängden, där jag kommer att stödja reservationen 5.

Herr talman! Jag ber om överseende om jag förlänger denna debatt med ett kortare inlägg. Det är nämligen så att jag tillsammans med herr Gustavsson i Alvesta har väckt motionen 64, som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. I motionen har vi hemställt om att den aviserade hastighetsbegränsningen för motorcyklar inte må genomföras och att särskilt körkort för motorcyklar införs. Utskottet har i en kort skrivning avfärdat motionen genom att förklara att det inte finns skäl som talar för ett bifall till motionärernas önskemål och att motionen därför inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd.

Jag vill kraftigt understryka angelägenheten av att åtgärder vidtas i syfte att söka nedbringa antalet trafikolyckor på våra vägar. Man har anledning att känna oro över det stora antalet trafikolyckor. Man kan knappast öppna en nyhetstidning utan att mötas av stora rubriker om den ena trafikolyckan efter den andra på våra landsvägar. Olika åtgärder har satts in i syfte att nedbringa antalet olyckor, bl.a. hastighetsbegränsning. Dock kan det konstateras att hastighetsbegränsningens fulla effekt inte har kunnat uppnås på grund av att ett stort antal motorförare inte respekterar hastighetsgränserna. En bättre trafikövervakning vore önskvärd. Den skulle säkert bidra till att trafikanterna respekterade hastighetsbestämmelserna, och därmed skulle säkerligen många olyckor undvikas. I vår motion har vi pekat bl.a. på det höga antalet motorcykelolyckor som särskilt anmärkningsvärt. År 1969 omkom i motorcykelolyckor 52 personer, 1970 var det 53 och år 1971 ett 60-tal. Antalet motorcyklar uppgick den 1 januari 1971 till 41 000, och antalet är i stark ökning på grund av det alltmer ökade intresset för motorcykelkörning bland ungdomen. För att man skall få ned antalet motorcykelolyckor har olika åtgärder satts in, och ytterligare åtgärder kommer såvitt jag förstår att sättas in. Det är bara bra om obligatorisk skyddshjälm föreskrivs för både förare och passagerare. Det är också bra om en bättre motorcykelutbildning införes med bl.a. praktisk landsvägskörning och teknikprov. Det skulle säkert bidra till att nedbringa antalet olyckor. I vad däremot gäller ett införande — om det nu är fråga om ett sådant införande — av en hastighetsbegränsning till 70 km i timmen genom ett tekniskt ingrepp i motorn har man all anledning att ifrågasätta huruvida en sådan åtgärd skulle ha åsyftad verkan från trafiksäkerhetssynpunkt. Följden skulle enligt min mening bli att den oskyddade trafikantgruppen motorcyklister inte kunde följa med i trafikrytmen utan ständigt skulle bli föremål för omkörningar och därmed utgöra en allvarlig trafikfara. Enligt nuvarande ordning äger den som innehar körkort för personbil också rätt att framföra motorcykel. Detta är absolut inte tillfredsställande. Färdigheten att köra bil ger inte de kunskaper som krävs för ett trafiksäkert framförande av motorcykel. Enligt min mening bör särskilt körkort införas för motorcykel. Härigenom skulle motorcykelföraren få de kunskaper som krävs för att han bättre skall kunna behärska sin trafiksituation och därmed medverka till att skapa en tryggare trafik. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande. Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, så jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till densamma. Men jag har ändå med det sagda velat ge min mening till känna.

Herr talman! Låt mig först och främst säga att det var med synnerligen stort intresse jag här i kammaren före middagspausen hörde på vad herr Lindahl sade. Vi har nog alla då och då gripits av något slags defaitism, när vi genom massmedia tagit del av hur många offer som trafiken skördar och efter varje veckoslut, framför allt efter de större helgerna, konstaterat hur listan över dödade och skadade ökat, ibland kraftigt och ibland, lyckligtvis, med mindre antal. Under min korta tid i trafikutskottet har jag lärt mig att allt icke är så enkelt som man ibland tror. Ett av de svåraste och samtidigt allvarligaste områdena är onekligen behandlingen av trafiksäkerhetsfrågorna. Jag gläder mig, liksom vår ordförande herr Gustafson i Göteborg och — det är jag säker på — alla andra i utskottet, åt den ärliga vilja som man mött i utskottet, denna vilja till samförståndslösningar inom detta fält som ju i själva verket helt enkelt gäller liv eller död. Att arbetet inom trafiksäkerhetsområdet lönar sig, det har vi fått bevis på. Herr Lindahl har påpekat detta tidigare. Var någonstans skulle vi i dag ha varit om inte så många goda krafter medverkat för att söka minska trafikolyckorna? Om framtiden är det förvisso svårt att uttala sig — det har herr Lindahl rätt i — men nog kan alla som hängivet arbetat och arbetar inom detta Nr 67 fält känna en viss om ock liten tillfredsställelse. Må nu alla dessa personer Onsdagen den uppmuntras i sitt fortsatta arbete! ”Det lönar sig att arbeta” — inom 36 april 1972 detta fält. — AA - Det har glädjande nog lyckats för utskottet att bli betydligt mer enigt Anslag till trafikän förra året. Vi i utskottet hyser all respekt för det arbete som säkerhet, m.m. ordföranden och vice ordföranden tillsammans med sekreteraren uträttat för att få enighet. Jag tänker i detta sammanhang främst på behandlingen av motionen 1195 av herrar Helén och Fälldin beträffande hemställan om en arbetsgrupp med parlamentarisk representation. Utan överdrift kan man säga att denna motion vunnit utskottets gehör. Det var i år en helt annan stämning än förra året. Arbetet med motioner, såväl partimotioner som enskilda, lönar sig faktiskt ibland — även om det tar tid. Det skulle jag vilja säga till min ”gamla” vördade lärare, Eva Åsbrink, som var uppe i talarstolen för en stund sedan. Herr talman! Även om jag till allra största delen kan instämma i vad herr Gustafson i Göteborg sade, tillåter jag mig att helt kort beröra en motion och en reservation. I motionen 1181 av herr Carlström m.fl. pekas på behovet av en långsiktig plan för belysning såväl vid övergångsställen för fotgängare som av skylten som markerar övergångsstället i fråga — detta naturligtvis för att bilisterna, speciellt under vinterhalvåret, skall observera övergångsstället i tid. Visserligen skriver utskottet välvilligt, men vi motionärer anser att belysningen av själva skylten eller eventuellt en självlysande skylt är minst lika viktig som, ja, viktigare än övrig belysning vid övergångsstället. Utskottet har inte alls berört frågan om skyltbelysningen. Jag utgår från att det är ett litet förbiseende. Jag erkänner att jag inte observerade detta vid utskottsbehandlingen, och det är därför jag med dessa få ord ville peka på denna enligt min mening mycket väsentliga sak. Herr Magnusson sade i sitt anförande att han av stämningen i utskottet fått den uppfattningen att utskottsledamöterna i stort hade samma mening som den han uttrycker i reservationen. Ja, herr Magnusson, det stämmer, åtminstone beträffande mig. Jag hoppas att vi snart kommer fram till en övergång till 18 meter som högsta längd för landsvägsfordon. I dagsläget tycker jag emellertid att det är ännu viktigare att dispensgivningen blir betydligt mera restriktiv. Då vi nu — tyvärr, vill jag säga — tillåter en längd på 24 meter, så må detta i alla fall räcka. De gällande bestämmelserna om en maximilängd på 24 meter har varit i kraft i fyra år. Det finns inte längre anledning att bevilja dispens över 24 meter då det gäller delbart gods, t.ex. vid transport av bilar, spannmål etc. Varje dispensgivning snedvrider också konkurrensförhållandet. Jag tänker i detta fall främst på transporterna av bilchassier från Olofström till Göteborg. Dispensgivningen, som tillät en maximilängd på 28 meter, torde ha medverkat till att SJ inte kunde konkurrera. Att avtal nu har träffats mellan SJ och Volvo är i och för sig glädjande, men troligen hade detta avtal kunnat skrivas tidigare, om dispens inte hade givits. Jag har här bara velat peka på detta fall; förvisso finns det fler. Restriktivitet vid dispensgivningen måste eftersträvas. 137 Jag har, herr Magnusson i Kristinehamn, denna gång med tvekan gått på utskottets linje. Trafikutskottet har under hänvisning till att frågan prövas av Kungl. Maj:t ansett att resultatet av denna prövning bör avvaktas, och utskottet har därför avstyrkt motionen. Det är denna trafikutskottets åsikt, att utredning pågår, som jag delar; i sak har jag precis samma uppfattning som herr Magnusson. Jag har viss praktisk erfarenhet av dessa frågor, eftersom jag under elva år har varit med om att ta emot spannmål. För varje år — från 1961 till 1971 — har billängderna ökat, vilket haft till följd att riskerna blivit större och att det faktiskt också har blivit betydligt besvärligare för dem som har arbetat på dessa bilar. Spannmålssäsongerna har blivit värre och värre, och bilarna har blivit större och större — och därmed trafikriskerna. Jag avvaktar nu med mycket stort intresse utredningen och hoppas att den blir klar till 1973 års riksdag. Blir den inte det, förutsätter jag att trafikutskottet går från ord till handling. Att vi alltid, vilken fordonslängd vi än fastnar för, måste ha dispensgivning för visst odelbart gods är vi väl alla överens om. För det delbara godset tror och hoppas jag att Kungl. Maj:ts prövning ger till resultat att maximilängden fastställes till 18 meter och att detta sker snart.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera några av de anföranden som motionärerna har hållit i denna debatt. Vissa motionärer har klagat över att motionerna har fått en kortfattad behandling i trafikutskottets betänkande. De tycks befara att detta tyder på en slarvig behandling av motionerna i utskottet. Så har förvisso inte varit fallet. Jag kan tala om för kammaren att utskottet kallade upp trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Lars Skiöld till utskottet, och vi hade en mycket ingående föredragning och diskussion om trafiksäkerhetsfrågornas läge för närvarande. Men man kan väl också på några få rader säga ganska mycket. Herr Strindberg har tillsammans med herr Söderström motionerat om att statens trafiksäkerhetsverk skulle åläggas att göra en översyn av bestämmelserna rörande bromsanordningar på motorfordon och släpvagn som kopplas till bil. Och vad säger nu utskottet på de få rader som ägnas häråt? Jo, utskottet säger att denna översyn pågår. Därmed har ju motionärernas yrkande till 100 procent tillgodosetts, och då finns det ju i och för sig inte något behov av att skriva några längre utläggningar om detta. Det är ett besked som jag tycker att motionärerna skall vara till freds med. Herr Bengtsson i Landskrona talade om hastighetsbestämmelserna inom tätorterna och påtalade att länsstyrelserna vid vissa tillfällen vägrat kommunala myndigheter att sätta lägre hastighetsgränser än 50 km/tim inom tättbebyggt område. Jag har möjlighet att ge herr Bengtsson i Landskrona ett glädjande besked. Sådana här beslut från länsstyrelsernas sida har överklagats hos Kungl. Maj:t, och i remissyttrandet till Kungl. Maj:t har trafiksäkerhetsverket förklarat sig komma att till länsstyrelserna lämna nya anvisningar för beslut om hastighetsbegränsningar i tätorter. På vissa gator och vägar i radhusområden och s.k. angöringsgator kommer hastighetsgränsen 30 km tim i fall som här avses. Herr Bengtssons motion var förvisso mycket beaktansvärd, och det här får väl herr Bengtsson ta som ett bifall i sak till motionen. Fru Thunvall citerade trafikutskottets betänkande i fråga om högsta fordonslängden på lastfordon och sade att jag, när jag tog upp den här saken, inte hade gjort ett fullständigt referat av vad som hade uttalats. Jag tycker därför det kan vara angeläget att jag lämnar ett mera utförligt referat. Det var så att när motionen om maximilängd väcktes 1970 gällde den ändring av vägtrafikförordningen så att maximilängden för fordon eller fordonskombination skulle fastställas till 18 meter. Det var alltså ett direkt krav på en ändring av vägtrafikförordningen. Då uttalade lagutskottet att det inte förelåg tillräckliga skäl för ett bifall till yrkandet om en sänkning av maximigränsen; utskottet kunde alltså inte bifalla kravet att omedelbart införa denna maximigräns. Men — och det är det viktiga — utskottet ansåg utvecklingen vara oroande, och även om bestämmelsen hade varit i kraft endast kort tid menade utskottet att frågan borde bli föremål för förnyad bedömning med hänsyn både till trafiksäkerhetsrisken och till de ekonomiska konsekvenserna. Man begärde alltså en prövning hos Kungl. Maj:t. Såvitt jag förstår är det också i reservationen av herr Magnusson i Kristinehamn fråga om att riksdagen skall göra ett uttalande om att en ny maximigräns bör införas, men den innebär inte något krav på att detta skall ske omedelbart. Man måste väl här räkna med övergångstider osv. Jag tror alltså inte att man kan tolka mitt referat som fru Thunvall gjorde. Det står mycket riktigt i betänkandet att det inte förelåg tillräckliga skäl för ett bifall, men det avser situationen 1970, då man inte ansåg att man omedelbart kunde ändra gränsen. Bl. a. herr Pettersson i Lund har tagit upp frågan om bilbältena. Han sade att det var någon som hade förklarat att det är den resandes ensak om han förolyckas eller tar skada om han inte har bilbältet på sig. Jag är säker på att i varje fall inte någon ledamot av trafikutskottet har anfört sådana synpunkter. Vi tar utomordentligt allvarligt på denna fråga. Vore vi övertygade om att en lagstiftning omedelbart skulle kunna rädda hundratals människoliv, skulle vi givetvis genast rekommendera en sådan. Det finns dock vissa argument mot en tvingande lagstiftning just nu, och ett av de argumenten är helt enkelt att vi saknar möjligheter till en effektiv övervakning av en sådan lagstiftning. Vi har inte velat bryta ut denna fråga ur det utredningssammanhang i vilket den nu finns. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på vad utskottet säger, att frågan om lagstiftning beträffande obligatorisk användning av bilbälten för närvarande övervägs av trafiksäkerhetsverket. Nu pågår bilbälteskampanjen denna vecka, och jag vill livligt instämma med dem som har gett sin uppskattning åt alla som medverkar i den. Jag är förvissad om att kampanjen också kommer att ge positivt resultat. Men kanske får vi den bästa effekten när vi så småningom kommer fram till ett system med bilbälten som verkar automatiskt, så att man när man stiger in i bilen också stiger in i ett bilbälte. Man har kommit ganska långt hos t.ex. Volvo med sådana försök. Vi ser mycket allvarligt på denna fråga, och när nu de olika alternativa förslagen redan i vår kommer fram från trafiksäkerhetsverket, måste självfallet frågan om lagstiftning när det gäller bilbälten ha en mycket hög prioritet. Fru Åsbrink sade att behandlingen av motionerna hade inneburit ett försök att omyndigförklara motionärerna. Det skulle vi aldrig våga oss på. Vi anser tvärtom att de motioner som har väckts är utomordentligt värdefulla. Anledningen till att vi inte tillstyrker dem är den som jag nämnde i mitt första anförande. Vi skall i en parlamentarisk arbetsgrupp få en prövning av åtgärder för trafiksäkerheten. Det är klart att man inte kan genomföra alla åtgärder på en enda gång, utan gruppen måste göra en angelägenhetsgradering och en tidsplanering. Då tycker vi att det är rimligt att denna angelägenhetsgradering och tidsplanering får göras i ett sammanhang, då man kan väga de olika åtgärderna mot varandra och fastställa den ordning i vilken de skall genomföras för att på det sättet få en maximal effekt av åtgärderna. Om det nu hade varit så att man uppskjutit detta till en avlägsen framtid hade jag förstått motionärerna, som tycker att man inte kan vänta. Men när nu trafiksäkerhetsverket lovat att komma med förslag i vår och detta förslag sedan skall remissbehandlas och sedan bli föremål för en grundlig översyn, har vi tyckt att det kan vara lämpligt att arbetsgruppen får pröva allt detta i ett sammanhang, och det gäller också det som herr Börjesson i Falköping nyss sade.

Herr talman! Jag ber kammarens ärade ledamöter om ursäkt att jag tar några minuter i anspråk, men när man lyssnat på den här debatten får man onekligen det intrycket att det är den tunga trafiken som är boven och att det är den som är orsak till att vi inte har tillräckligt stor säkerhet i trafiken. Man hänvisar till procenttal, där olyckorna i procent räknat är betydligt större än relationstalet när det gäller antal vagnar på vägarna. Nu är det onekligen så att statistik ibland inte är helt sanningsenlig. Låt mig ta ett exempel, som kanske ger en bild av hur man kan föra statistik. En personvagn kör på ett stillastående lastfordon, glider över vägen, kolliderar med ett annat mötande tungt fordon. Nästa dag beskriver man det hela så att i den svåra olyckan var två tunga fordon inblandade. Då gör man naturligtvis reflexionen vem som egentligen var vållande och vem som skall tillskrivas den största skulden till olyckan — och om man inte helt skall förbjuda de tunga fordonen på vägarna. Åtminstone de två svenska tillverkarna av tunga fordon har en mycket stor ambition att göra trafiksäkra fordon. Bromsar är en mycket viktig faktor när det gäller trafiksäkerheten, och jag vill göra gällande att man många gånger kan stanna ett stort fordon betydligt lättare än de på vägarna rullande personvagnarna.

Fordonstillverkarna kan också ta 26 april 1972 intryck av de synpunkter som framförs i riksdagen utan att vi skall behöva lagstifta. Volvo inför t.ex. fr.o.m. 1973 års modeller brandsläckare på alla sina lastbilar — från de lätta till de tyngsta vagnarna. Det är naturligtvis en följd av de intryck man fått av den debatt som förts och de olyckor som inträffat, där det kan göras gällande att skadorna kanske hade lindrats om det hade funnits en brandsläckare. Vidare tas fordonslängden upp, och 24-metersfordonen framhålls som mycket trafikfarliga. Ett 18 meter långt fordon är kanske mindre farligt än ett som är 24 meter, men samtidigt förhåller det sig så att vi inte vill ha ett allt större antal fordon på vägarna. Av de transporter som i dag utförs på väg kan en mycket ringa del överföras till järnväg, och analyserna visar att vägtransporterna kommer att öka under 1970-talet. En minskning av fordonslängden till 18 meter innebär således också att det måste bli fler fordon på vägarna. Det finns många trafikanter som säkerligen upplever långa fordon som besvärande — bl.a. har vi de långa bussarna som trafikerar exempelvis sträckan Arlanda—Stockholm. Man har emellertid satt in de bussarna för att få ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken och på det sättet få ett mindre antal privatbilar på vägarna. Nu måste vi i Sveriges lagstiftande församling förklara hur vi vill ha det: Vill vi ha kortare fordon och fler fordon? Vill vi ha kollektivtrafik eller bara personbilstrafik? När det gäller 18-metersgränsen har herr Clarkson redan redovisat att vi i vårt parti mycket klart hävdar att vi inte vill gå ned till en gräns vid 18 meter, utan att vi önskar bibehålla 24-metersgränsen i nuvarande skede. Vidare har herr Clarkson kritiserat trafiksäkerhetsverket; vår partimotion talar om att vi vill överföra vissa medel till NTF för den upplysande verksamheten och även till polisen. Vi anser nämligen att polisen har en större uppgift än trafiksäkerhetsverket när det gäller att bedriva trafiksäkerhetsarbete på vägarna. Den motion som herr Strindberg har pläderat för från denna talarstol är ett typiskt exempel på områden där man kan gå till attack mot trafiksäkerhetsverket. Det har nämligen införts en bestämmelse om en bromsregulator, som har motsatt effekt mot den avsedda och som gör de stora tunga fordonen livsfarliga. Det har också visat sig att man, speciellt i halt väglag, får låsning på framvagnen och glider i gropen — det är inte så man har tänkt sig trafiksäkerhetsverkets uppgift; åtminstone förtjänar verket inte då att benämnas trafiksäkerhetsverket.

Herr talman! Herr Komstedt betvivlade värdet av att skära ned fordonslängden till 18 meter. Till det vill jag bara säga att man redan när man behandlade frågan år 1967 i den utredning som föregick propositionen var mycket tveksam beträffande en fordonslängd av 24 meter. Det 141 visade sig sedan att också ett stort antal remissinstanser talade för en fordonslängd av 18 meter. Det förhöll sig väl närmast så, att de som ville ha 24 meter — och även längre fordon — var sådana organisationer som representerade näringslivet och dess intressen. Nu vill jag naturligtvis inte pådyvla herr Komstedt att han skulle vara företrädare enbart för den ståndpunkten — han kanske snarare ger uttryck för sina yrkesintressen — men jag tror ändå att den övervägande opinionen upplever de långa bilarna såsom en stark osäkerhetsfaktor på vägarna. Man skulle säkert acceptera att man fick ett större antal bilar om man bara fick färre långa bilar. Detta gav jag också uttryck för när jag här citerade en del ur intervjuer som har gjorts i Bilismen och samhället. Som ett pikant inslag där kan nämnas att vid den presskonferens som avhölls i samband med att denna rapport presenterades av Svenska vägföreningen utfrågaren, redaktör Herbert Söderström, sade att han för sin del upplevde det som mycket obehagligt att köra förbi sådana långa fordon. Jag har en känsla av att dessa långa fordon upplevs som en stor osäkerhetsfaktor på vägarna och att det finns en stämning för att man bör skära ner fordonslängden. Att sedan också ekonomiska intressen kommer in i bilden är alldeles givet, men det är en helt annan sak — det är ju inte trafiksäkerhetssynpunkterna som kommer fram då.
Herr talman! Bara helt kort, eftersom tiden börjar bli långt framskriden. Låt mig säga att det gläder mig att höra av utskottets talesman herr Gustafson i Göteborg att man i utskottet har tagit allvarligt på frågan om frivillighet eller lagstiftning när det gäller användningen av bilbälten. Det framgår nämligen inte alls av utskottets skrivning över motionen 1218 att så har varit fallet — redovisningen är mycket summarisk. Herr Gustafson i Göteborg sade vidare att om man inom utskottet hade varit övertygad om att en lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten hade varit det rätta, skulle man också ha föreslagit en sådan. Jag tror att överläggningarna möjligen kan ha lidit av en viss brist på information, som hade varit väsentlig i det sammanhanget. Jag vet inte om professor Nelson — professor i straffrätt vid Uppsala universitet — har citerats tidigare här i dag. Jag kan bara säga att han var en av dem som var med om att inom trafiksäkerhetsverket tidigare avvisa lagstiftning om obligatorisk användning av säkerhetsbälten. Han har nu varit i Australien och sett på erfarenheterna där, och jag vill helt kort redovisa hans ändrade uppfattning. Han säger så här i en rapport från februari i år om sina erfarenheter: ”Jag har tidigare varit skeptisk mot införande av obligatorisk användning av bilbälten. Besöket i Australien har kommit mig att ändra uppfattning på flera punkter: 1) Det är inte nödvändigt att vänta på den långsamma förbättringen av frivillig användning. 2) Det är möjligt att föreskriva obligatorisk användning också i städerna. 3) Det finns icke anledning att undantaga stora grupper av trafikanter 4) Resultaten av lagstiftningen har varit snabba och gynnsamma. 5) Vådliga bieffekter av lagstiftningen, t.ex. ökat risktagande eller hänsynslöshet mot andra trafikantgrupper, har icke kunnat iakttagas. Tvärtom gör alla gällande, att lagstiftningen bidragit till att hos alla trafikantgrupper, och särskilt inom den bilburna persontrafiken, inskärpa försiktighet och ansvarsmedvetenhet.” Så säger alltså en tidigare mycket inflytelserik motståndare till lagstiftning om obligatorisk bilbältesanvändning. Han har nu svängt, och det är min förhoppning att de synpunkter som han fortsättningsvis skall kunna redovisa av sina erfarenheter skall positivt påverka såväl trafiksäkerhetsverket som trafikutskottet när dessa frågor på nytt kommer upp

Vidare redovisar vi att man inom trafiksäkerhetsverket för närvarande håller på att överväga obligatorisk användning av bilbälten. Mitt uttalande gick ut på att utskottet för dagen icke anser att man bör införa en lagstiftning, medan dessa överväganden pågår. Som jag sade förut vill jag understryka, att när trafiksäkerhetsfrågorna skall prövas redan i år, måste denna fråga ha en mycket hög angelägenhetsgrad.
Herr talman! Nej, herr Komstedt, vi tycker inte att den tunga trafiken är någon bov i dramat. Vi erkänner, och jag vet det mycket väl, att den svenska bilindustrin gör mycket för att öka säkerheten. Men att man har bromsar på lastbilen som gör att den stannar fortare — t.o.m. fortare än ett litet fordon — betyder inte så oerhört mycket om man ligger bakom en bil på 24 meter eller en dispensbil på 28 meter eller kanske en dubbeldispensbil på 32 meter. Vi enkla bilförare ser med fasa på en omkörning av dessa, framför allt på vintrarna, då vi inte ser vägmarkeringen och inte vet om det är förbjudet eller inte att köra om. Om vi nu teoretiskt tänker oss att alla bilar i Sverige skulle vara precis 24 meter och vi skulle minska ned dem till 18 meter, skulle trafiken öka med 25 procent. Men så mycket blir det ju inte. Jag accepterar mycket hellre en ökad trafik av lastbilar med 10—15 procent men med lagom avstånd mellan långtradarna. Jag måste säga att långtradarna i Sverige i regel håller hyfsade avstånd. Då har man en rimlig chans att köra om. Det är emellertid de där stora sakerna på 24, 28 och 32 meter, som jag icke tycker om, hur trafiksäkra de i och för sig än är.
Herr talman! Det är inte dispensfordon vi diskuterar — det är helt tillfälliga. När 24-metersregeln infördes, kunde man av nationalekonomiska skäl inte skrota ned den bilpark som var längre än 24 meter. Den dispensen är ju helt tillfällig. Jag tycker inte att vi behöver diskutera den.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i anslutning till finansutskottets betänkande nr 17 och utskottets hemställan om tillverkning av silvermynt på tio kronor. Låt mig börja med ett citat: ”Liksom kålsoppan inte skall innehålla för mycket fläsk ty då bliver hon osund skall ej heller mynt innehålla för mycket silver ty då löper det ur riket.” I sammandrag lyder på detta sätt Gustav Vasas anvisning till myntskrivaren i Åbo. Året var 1557. Drygt 400 år senare är vi nu på väg att tillverka ett mynt, som skall innehålla 83 procent silver, dvs. med ungefär samma finvikt som förekom i de högre valörerna av Gustav Vasas mynt, såsom 2 mark eller 16 öre. Låt mig också säga att man från denna konungs tid och in på 1800-talet hade ett internationellt betalningsmedel, som under denna långa period höll närmast konstant finvikt för att kunna gälla över gränserna i hela Europa — det var riksdalern. Avsikten med den höga silverhalten i det föreslagna myntet är att söka framställa ett vackert mynt, vilket är lättare att göra med användning av silver, särskilt vid högre silverhalt, men även att göra myntet attraktivt för samlare och andra intresserade i utlandet. Såsom vi motionärer framhållit väcker jubileumsmynt stort intresse utomlands, och dessa mynt ger ofta sitt land en god PR. I Finland har exempelvis jubileumsmynt i silver i valören 10 mark utgivits under de två sistförflutna åren, medan utgivningen i Sverige varit betydligt sällsyntare. Under de senaste 34 åren har endast fem jubileumsmynt utgivits. Det stora intresset för mynt numera borde föranleda en ökad tillverkning i framtiden. Tillverkning och utgivning av sådana mynt ger statsverket en ekonomisk behållning, vilket också framhållits i utskottsbetänkandet. Beträffande den blivande tillverkningen är jag angelägen att framhålla att de brister som framkommit vid tillverkningen av 1972 års femkrona inte upprepas. Den fina konstnärliga förebilden till den nya femkrona som nu är ute i cirkulation har inte helt kunnat efterföljas på grund av myntämnenas alltför knappa diameter. Myntämnet är den runda opräglade metallbrickan. Metallmassan har inte räckt till för att fylla ut myntens periferi, och den otillräckliga storleken har vid präglingen förorsakat rörelser i metallen som kraftigt slitit stamparna. Redan efter 100 000 exemplar saknar mynten den avsedda reliefen. Myntverket bör vara uppmärksamt på detta, så att en upprepning nu inte kommer till stånd. Herr talman! Vi kommer nu att få ett nytt mynt med högre silverhalt än vad som förekommit på många år och för första gången i valören tio kronor. Jag kan inte tänka mig ett bättre tillfälle att ge ut detta praktmynt än på Hans Majestät Konungens 90-årsdag.

Herr talman! Motionären, herr Andersson i Örebro, har inte ställt något särskilt yrkande, vilket är ganska naturligt, eftersom Kungl. Maj:t sedan motionen väcktes i början av januari månad i propositionen 63 helt har tillgodosett motionärernas intentioner. Jag kan inte uttala mig om herr Anderssons i Örebro påpekande att de nypräglade femkronorsmynt som nu kommit ut inte är helt felfria, men jag betvivlar inte att så kan vara fallet. Jag delar självfallet herr Anderssons i Örebro uppfattning att det eller de nya jubileumsmynt som kommer att präglas framöver skall vara felfria, särskilt som det, såsom också herr Andersson i Örebro sagt, är fråga om mynt vilka i regel kommer att hamna hos samlare. I vart fall kommer de att bevaras av de människor som köper dem. Jag är övertygad om att myntverket ser till att de jubileumsmynt som kommer att präglas framöver blir av mycket god kvalitet. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till finansutskottets hemställan.